Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag är beredd att ge samordningsorganet för alkoholfrågor nya direktiv så att det blir oförhindrat att lägga fram förslag som kan anses nödvändiga i nuvarande svåra situation på alkoholområdet. I direktiven för samordningsorganet framhålls bl.a. att som en utgångspunkt för samordningsorganets arbete skall gälla att alla förslag som läggs fram skall kunna genomföras inom ramen för oförändrade resurser inom det område som förslagen avser. Om kostnadskrävande förslag läggs fram, måste samtidigt visas hur förslagen kan finansieras genom besparingar i form av rationaliseringar och omprövning av pågående verksamhet inom utredningsområdet. Även i övrigt gäller de direktiv som utfärdats till kommittéer och särskilda utredare angående finansiering av reformer . Av de sistnämnda direktiven framgår emellertid också att de kommittéer som på grund av särskilda skäl inte anser sig kunna uppfylla kravet på att alla förslag skall hållas inom ramen för oförändrade resurser så snart som möjligt skall anmäla detta till vederbörande statsråd. Det ankommer på regeringen att besluta om undantag i något särskilt fall kan medges. Regeringen ser med stort allvar på det alkoholpolitiska läget. Samordningsorganet behöver emellertid inte några ändrade direktiv. Enligt riksdagens uttalande bör vissa av samordningsorganets förslag redovisas i så god tid att de kan beaktas redan i kommande budgetproposition. Detta bör med nuvarande arbetsläge i samordningsorganet vara möjligt. Enligt vad jag har inhämtat kommer samordningsorganet i enlighet med vad riksdagen förordat att lägga fram en delrapport inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Om man läser de direktiv som samordningsorganet har, finner man många goda infallsvinklar. I direktiven talas om sambandet mellan totalkonsumtion och missbruk och att målet för samhällets alkoholpolitik är att nedbringa totalkonsumtionen. I direktiven sägs också bl.a. att ett centralt inslag i alkoholpolitiken är att påverka människors attityder och att folkrörelserna i det arbetet spelar en viktig roll. Vidare sägs att alkoholpolitiska insatser skall ges hög prioritet. I svaret säger också statsrådet att regeringen ser med stort allvar på det alkoholpolitiska läget, och det inger en viss trygghet. Men min fråga baseras på en oro för att konkreta åtgärder inte kan komma till stånd i den takt som är önskvärd, detta beroende på skrivningen i direktiven om att förslag som läggs fram skall genomföras inom ramen för oförändrade ekonomiska resurser. Samhällets resurser för att bekämpa alkoholbruket och för vård och rehabilitering är i dag starkt begränsade. Sålunda finns det inga besparingspunkter. Vad kommer då följden att bli? Jo, samordningsorganet frestas till att bara inrikta sig på restriktioner. Dessa kan i sig vara motiverade, men det är inte de enda förväntade åtgärderna. Enligt direktiven skall ju också en översyn göras och en utvärdering ske vad gäller restriktionssystemet — och det är bra och nödvändigt. Som jag ser det är det mest centrala och angelägna i dag att vi, för det första, får ekonomiska resurser så att en samlad folkrörelsesatsning kan ske i det förebyggande arbetet. Denna satsning skall bl.a. avse försök att åstadkomma en alkoholfri fritidsmiljö via skolan och vårt folkrörelseoch föreningsliv. Vi måste arbeta tillsammans med ungdomen i den praktiska fritidsverksamheten — och det kostar pengar. För det andra behövs en folkrörelsesatsning, för att man med s.k. kamratstödjande insatser skall motverka uppkomsten av alkoholproblem. För det tredje måste vi förbättra vårdoch rehabiliteringsmöjligheterna. I direktiven berörs även dessa punkter, men åtgärderna kommer att kosta mycket pengar. Som jag ser det har vi nu chansen att nå den unga generationen. Ungdomarna är i dag motiverade och ser drogfrågan som ett hälsooch miljöproblem. Vi måste ge möjligheter åt alla goda krafter i samhället som bidrar med idéella insatser för att åstadkomma goda, positiva fritidsmiljöer. Det är här det behövs vidgade samhällsresurser. Jag har anledning att misstänka att samordningsgruppen tyvärr inte ägnar denna sida av nykterhetsarbetets förebyggande arbete tillräcklig uppmärksamhet och att den styrs alltför hårt av direktivens kostnadsaspekt.

Herr talman! Jag delar Thure Jadestigs uppfattning att det är oerhört viktigt att också fortsättningsvis få folkrörelserna engagerade i arbetet att förändra attityderna när det gäller alkohol, att helt enkelt rädda den unga generationen. Det är också glädjande att konstatera att vi redan nu —även om det inte är statistiskt helt belagt — kan skönja en förbättring bland ungdomarna. Det visar att de åtgärder som regeringen har föreslagit, som riksdagen sedan har arbetat med och som därefter har vidtagits ute i samhället redan har givit resultat. Det gäller att fortsätta detta arbete. Som jag sade i mitt svar kommer vi att i budgetarbetet kunna behandla några delförslag från samordningsorganet. Jag försäkrar att vi så långt det någonsin är möjligt kommer att se positivt på detta arbete.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för den här kompletterande delen. I direktiven talas det väldigt mycket om förebyggande arbete och inte enbart om restriktioner. I direktiven talas det om växande behov av förebyggande åtgärder när det gäller ungdomens och kvinnornas andel i efterfrågebilden. Det talas också om krav på en bättre samhällsplanering, satsningar på en förbättrad arbets-, boende-, skoloch fritidsmiljö när det gäller drogproblematiken. Vidare nämns den sociala utslagningen och den sociala isoleringen. Man säger att restriktionssystemet utgör en viktig del av alkoholpolitiken men pekar också på opinionsbildningens viktiga roll. När jag ser frågan i perspektivet av att det är sådan brist på ekonomiska resurser i samhället och att man har dessa direktiv, att det bara är överföringskostnader som får utnyttjas, så är jag orolig för att just det förebyggande arbetet förbigås helt. Men jag noterar att statsrådet har dessa frågor under kontroll och att vi alltså kan räkna med att folkrörelserna i samband med arbetet med budgetpropositionen skall få ekonomiska resurser, så att de kan ta sin del av arbetet, som de också är beredda att ta.
Den senaste tidens händelseutveckling kring prostitutionsutredningen gör det enligt min mening befogat att bredda den grupp som skall ta ställning till den nu offentliga expertgruppens rapporter och lägga fram förslag. ställning till den slutliga utformningen av prostitutionsutredningens betän
Herr talman! Lisa Mattson har frågat mig om jag är beredd att tillsätta en parlamentarisk utredning som skall ta ställning till den slutliga utformningen av prostitutionsutredningens betänkande. Prostitutionsutredningens sakkunniga och sekretariat har utarbetat en omfattande rapport om prostitutionen i Sverige vilken har publicerats. Den 57 särskilda utredaren arbetar nu vidare med sitt uppdrag i enlighet med utredningsdirektiven med sikte på att redovisa ett betänkande snarast möjligt. Jag är för egen del angelägen om att denna redovisning kan ske utan onödig tidsutdräkt och har nyligen förordnat sekreterare för uppgiften. Utredningens material kommer sedan att remissbehandlas, varigenom olika meningsriktningar får komma till tals. När det gäller den fortsatta behandlingen av denna fråga är det för tidigt att nu gå närmare in på formerna för beredningsarbetet.

Herr talman! Jag tackar Karin Söder för svaret, vars inriktning jag kunnat ta del av redan i dagens morgontidningar. Jag är möjligen något besviken över att den parlamentariska beredning som omnämns i tidningsartiklarna inte återfinns i Karin Söders svar. Anledningen till att jag har ställt den här frågan är att alla vi som politiskt, ideellt eller i kvinnokampanjgrupper representerar den organiserade kvinnovärlden har frågat oss vad som kommer att hända med det fortsatta arbetet iprostitutionsutredningen. Jag är inte ute efter att kritisera Karin Söder, som kom in i frågan ganska sent och som har uppträtt fullt korrekt. Hon har t.o.m. gått utöver den vanliga rutinen när hon har låtit trycka expertgruppens betänkande — vi är tacksamma för det, även om vi anser att upplagan kunde ha varit något större. Jag finner inte heller någon anledning att kritisera valet av utredare. Men för oss alla står det i dag fullständigt klart att det stora misstaget begicks när en utredning kring prostitutionen tillsattes utan fullständigt parlamentariskt underlag. Den här frågan omfattar stora och vittfamnande frågor: den rör den ekonomiska brottsligheten, problemen kring alkohol och narkotika, utslagningen i samhället och människosynen i hemmet och bland invandrargrupper. Det är alltså fråga om ett stort och utbrett socialt fält. Och det är alldeles självklart att en så stor och viktig och delvis också känslig fråga, där uppgifterna går isär, bäst hade kunnat belysas om man från början tillsatt en parlamentarisk utredning. Nu har så inte skett, men jag har bedömt det så att det just nu, när man har denna stora, seriösa och ytterst intressanta utredning som också innehåller ett åtgärdspaket mot prostitutionen, skulle finnas anledning att bredda utredningen. Jag bedömer det så helt enkelt därför att man annars riskerar att få ytterst varierande remissvar när utredningen går ut på remiss. Min alldeles bestämda uppfattning är att utredningen nu borde breddas, så att alla i riksdagen representerade partier kunde få redovisa sina åsikter. Detta är desto mer angeläget som man redan i dag diskuterar exempelvis om sexklubbar med deras klara uppföljning i prostitution skall förbjudas och om prostitutionen skall kriminaliseras — en medlem av regeringskretsen har ju faktiskt gått ut i pressen och krävt detta. Här måste en lång rad politiska ställningstaganden göras, och även om ärendet skulle fördröjas något tror jag att det hade varit bättre med en breddad, parlamentarisk beredning.
Herr talman! Jag blev lika förvånad som Lisa Mattson när jag läste dagens Tisdagen den tidning och fick se mitt svar, som dess värre inte återgivits korrekt. Att forska 25 november 1980 i hur detta har gått till har vi som bekant inte någon möjlighet till. Jag vill också säga till Lisa Mattson att även jag känner mig representera den samlade kvinnovärlden. Att komma till rätta med prostitutionen är en lika viktig angelägenhet för mig som för någon annan. Jag har emellertid gjort den bedömningen att den särskilda utredaren har rättighet att fullgöra sitt uppdrag. Hon kommer att göra det skyndsamt. Jag tror att det bästa sättet är att utifrån de utgångspunkter som vi har gemensamma få ett konkret förslag från utredaren som sedan remissbehandlas och att frågan därefter bereds på det sätt som med beaktande av remissbehandlingen kan vara det riktiga. Den diskussion som under tiden pågår ger ju också på olika sätt anledning till eftertanke, vilket i sin tur kan vara till nytta för remissbehandlingen efter det att utredaren har lagt fram sitt betänkande. Jag tror att vi i den situation som vi nu befinner oss i vinner tid på att låta utredaren få fullgöra sitt uppdrag. Jag har också fullt förtroende för att hon kommer att göra det på ett sådant sätt att vi får ett bra remissunderlag, när den tiden kommer. Beträffande upplagan vill jag säga att man håller på att trycka ytterligare exemplar, så att alla som är intresserade skall kunna få ett.
Herr talman! I den situation som vi befinner oss i just nu diskuterar och studerar en lång rad kvinnoorganisationer landet runt expertgruppens förslag och analyser samt den bakgrund som expertgruppen ger. Om jag inte är fel underrättad är det dessa organisationers avsikt att — i varje fall gäller detta många av dem — redan nu inkomma med sina synpunkter på expertgruppens förslag. Den fråga som man omedelbart ställer, när Karin Söder talar om en snabbt arbetande utredning med åtföljande remissförfarande är denna: Hur kommer statsrådet att förfara med de eventuella remissutlåtanden som utan uppmaning väl ändå kommer att strömma in till socialdepartementet? Kommer även dessa ”remissvar” att överlämnas till enmansutredaren?
Herr talman! På den sista frågan som Lisa Mattson ställde vill jag svara att vi naturligtvis får ta ställning när utlåtandena kommer in. Eftersom en utredning är att betrakta som en myndighet, är det också möjligt att organisationerna vänder sig direkt till utredaren, och då blir det hennes sak att avgöra hur hon skall hantera materialet i fråga.
Herr talman! Jag kommer att avvakta resultatet med intresse. Kvinnoorganisationernas stora engagemang visar emellertid att det här är en stor och viktig fråga, vars lösning kanske har förhalats litet väl länge. Vi är glada över 59 att arbetet nu äntligen kommer i gång. Vi avvaktar med spänning slutresultatet.

Herr talman! Tore Nilsson har ställt följande fråga till justitieministern. ”En överläkare vid ett svenskt sjukhus har av sjukhusledningen avstängts från sitt arbete på grund av en anmälan om behandlingsmetod, som av vissa personer betraktas som olämplig. Den utredning som genast påbörjades inväntades alltså icke före avstängningen. Överensstämmer detta förfaringssätt med svensk lagstiftning?” Frågan har överlämnats till mig. Personalen inom hälsooch sjukvården är sedan länge underkastad ett speciellt offentligrättsligt disciplinansvar. Sedan den 1 juli i år finns bestämmelserna i huvudsak i lagen om tillsyn över hälsooch sjukvårdspersonalen m.fl. Frågor om disciplinansvar prövas av en särskild statlig nämnd, hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Formellt omfattar nämndens disciplinära befogenheter personalens yrkesutövning utan begränsning. Nämnden skall dock endast handlägga sådana förseelser som nämnden har särskild kompetens att bedöma, dvs. sådana som haft betydelse för vården eller behandlingen. Övriga disciplinärenden bör handläggas av arbetsgivaren och bedömas efter samma grunder som andra personalkategoriers förseelser. Om det är uppenbart att ärendets behandling i nämnden inte är påkallad från allmän synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt, får därför nämnden överlämna ärendet till arbetsgivaren för den åtgärd som kan ankomma på honom. Enligt 22 § sjukvårdslagen har socialstyrelsen vissa begränsade möjligheter att omedelbart avstänga en läkare från utövning av tjänsten. För den landstingsanställda personalen gäller dessutom bestämmelser i kollektivavtal i den mån inte statliga bestämmelser föranleder annat. Enligt dessa kan en arbetstagare som på sannolika skäl är misstänkt för eller beträds med svårare fel eller försummelse i anställningen av arbetsgivaren avstängas från tjänstgöring i avvaktan på ärendets avgörande. Avstängning får ske under högst 30 kalenderdagar i sänder. Föreligger eljest vägande skäl att avstänga en arbetstagare äger arbetsgivaren rätt att besluta därom för högst 30 kalenderdagar i sänder. Sjukvårdshuvudmannen har sålunda möjligheter att avstänga t.ex. en överläkare från tjänstgöring. Jag kan självfallet inte uttala mig om en sjukvårdshuvudmans handläggning av ett enskilt ärende. Om överläkaren är missnöjd med beslutet får frågan prövas i arbetsrättslig ordning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Holm för svaret. Tisdagen den Jag förstår mycket väl att statsrådet, som hon säger i slutet av svaret, inte 25 november 1980 kan uttala sig i ett enskilt ärende. Men det här är ett mycket märkligt fall. I början av 1960-talet, då jag tidvis vistades i Bergen, lärde jag känna några Om förfarandet blivande läkare. Bland dessa var den man det nu gäller, som är överläkare i Östersund och har tjänstgjort i Sverige i 15 år. När jag läste rubriken ”Psykchef bad med patienter, kopplas bort”, tänkte jag: Det är förstås en människa som inte har omdöme. Men när det gäller den här läkaren har jag och alla som jag har talat med den uppfattningen att det är en oerhört besinningsfull och duktig man. Han har tidigare varit kirurg i Helsingborg, och han har tjänstgjort i Afrika. Hela hans vänkrets och släkt i Sverige och Norge betraktar det hela med stor förvåning. Jag läste det som står i svaret om disciplin, och jag vill då påpeka att ärendet togs upp därför att det gjordes en anmälan. Men den kom inte från patienten utan från några andra personer, som i vissa fall arbetar i samma behandlingsteam som läkaren i fråga. Jag blev nyfiken och undrade om man kan stänga av en person bara på grundval av en anmälan. Skall man inte först utreda saken? Kan svensk lagstiftning tillåta att en person avkopplas utan vidare bara därför att någon menar att han eller hon använder fel metod? Det förefaller mig oerhört godtyckligt. Vidare talas det i svaret om den s.k. ansvarsnämnden. Enligt min uppfattning hade socialstyrelsen och dess nämnd inte före avstängningen haft med den här frågan att göra, utan det var direktionen som redan på begynnelsestadiet skötte om avstängningen av läkaren i fråga. Det talas i svaret om förseelser. Jag blir helt förskräckt då jag läser det. Vidare sägs att om en person ”är misstänkt för eller beträds med svårare fel eller försummelse” kan han genast avstängas. Jag anser att det är uteslutet i det här fallet. Det kan väl inte vara så att en läkare, som är kristen sedan barndomen och ungdomen och som vid samtal med en människa får höra att hon har problem med skuldkänslor och annat, inte har rätt att framföra sin personliga uppfattning, som kanske också överensstämmer med patientens. Detta samtal kan bli terapi på högsta nivå. Men om patienten sagt att läkaren försökt påtvinga honom en uppfattning, då hade jag ansett att det varit fel, fru Holm, även om jag har den åsikten att kristendom är nyttig. En kristen tidning har uppmärksammat detta ärende. Jag uppfattar det som skrivs som ironi, men det finns ändå anledning att citera det: ”Vi bor ju i ett statsoch folkkyrkligt land, där 97 26 av befolkningen tillhör Svenska Kyrkan. Då bör självfallet ingen religiös påverkan få förekomma vare sig i våra skolor eller i vår sjukvård! Det finns ju något som heter religionsfrihet — frihet från religion.” Jag menar att det här kommer att väcka uppmärksamhet vida omkring, och jag hoppas att det verkligen var ett tjänstefel när man avstängde läkaren innan man hade utrett vad det var fråga om.
Herr talman! Jag kan inte uttala mig om riktigheten i det här enskilda beslutet av arbetsgivaren. Det är tydligen en landstingskommun, men det framgick inte av frågan. Bestämmelserna om avstängning i kollektivavtalet — det är väl de som måste komma till användning här — är mycket allmänt hållna och lyder på följande sätt — jag läser direkt ur kollektivavtalet 10 § 3 mom.: ”Föreligger eljest vägande skäl att avstänga arbetstagare, äger arbetsgivaren besluta därom för högst 30 kalenderdagar i sänder.” Det var också vad jag angav i mitt svar. Det är naturligtvis inte vanligt att sådana här bestämmelser behöver tillämpas. De har dock kommit till för att skydda patienterna och patienternas säkerhet i vården. Detta är självklart en angelägen uppgift. Till skydd för arbetstagaren finns, som jag också framhöll i svaret, möjligheten att få frågan prövad i arbetsrättslig ordning. Det är det enda svar jag kan ge på denna fråga.
Herr talman! Jag ställde frågan till justitieministern därför att jag menade att detta var en fråga om lagstiftning. Att han har överlämnat den till fru Holm är väl riktigt, eftersom hon har hand om sjukvården. Men det här är en principsak. En person som länge har skött sitt arbete väl och fortfarande gör det och som av någon misstänks för att göra ett fel eller anklagas för att ha gjort något som inte är lämpligt skiljs utan vidare från sitt arbete. Det är just den handläggningen som jag måste protestera mot. Jag vill råda regeringen att se på denna fråga. Den är mycket större än vad man kan tänka när man ser på ett enskilt fall. Det kanske inte är så vanligt att sådant här händer — jag känner inte till andra fall — men det är upprörande nog att det har hänt. Det som måste ifrågasättas är om man, bara för att man talar med en människa om bön och annat, skall anses ha gjort sig skyldig till en förseelse. Jag tittade i kristna gruppens förteckning, som kom i min postlåda i förra veckan, och fann att åtta statsråd, tre f. d. statsråd och tre talmän hörde till kristna gruppen. 97 26 av svenska folket hör till kyrkan, 50 26 tror på Gud, står det i tidningarna i dag. Om det skulle hända att en läkare pratar med en patient om andliga frågor, är det då ett tjänstefel? Den tidning, som jag citerade nyss, frågar: ”Hur skulle det gå för Jesus av Nasaret, om han hade levat i dagens Sverige?” Jag vill att lagstiftningens bestämmelser om disciplinära åtgärder ses över och att en människa som blir anmäld inte skall avstängas förrän det är bevisat att hon begått ett verkligt fel.
Herr talman! Jag har refererat den lagstiftning som gäller i sådana här sammanhang, så det kan inte spela särskilt stor roll om det är justitieminis tern eller jag som svarar. Tore Nilsson har icke preciserat det fall som var bakgrunden till frågan. Vi har därför inte kunnat undersöka saken närmare. Vi har gjort försök att finna ut vilken fråga det gäller, men vi har icke kunnat finna något underlag för en närmare utformning av svaret. Dessutom skulle jag, av de skäl som gäller, inte ha kunnat kommentera ett enskilt fall. Jag får, som jag tidigare har gjort, hänvisa till prövning i vanlig arbetsrättslig ordning.
Herr talman! Det här är inte på något sätt en kritik av statsrådet Holm eller hennes ämbetsutövning. Men det är en förundran som fyller mig över att man inte sedan frågan ställdes för tio dagar sedan — avstängningen skedde för över en månad sedan — har kunnat titta på det här fallet närmare. Även om man inte har kunnat kommentera det just i kammaren, borde det väl ändå ha funnits kunskaper om själva principerna. På något sätt måste vi väl från ansvarigt håll, från den lagstiftande församlingens håll, se på detta. Det är också fråga om skydd av människor. Även en överläkare har väl anställningsskydd på något sätt. Jag vet att det har varit stor påfrestning för honom och hans familj att han har skilts från sitt arbete. Jag hoppas att den här debatten skall leda till en förbättring då det gäller sådana här frågor.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat jordbruksministern om han är beredd att medverka till en sådan ändring av gällande förordning att bidrag även kan utgå vid installation av pannor för fasta bränslen med 75 liters eldrum. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Frågan har sin grund i att stöd för övergång till vedeldning enligt bostadsstyrelsens föreskrifter endast lämnas till pannor med sådan eldstadsvolym att man inte behöver fylla på ved oftare än två å tre gånger per dygn. Bostadsstyrelsens föreskrifter innebär ingen exakt bindning till någon bestämd volym. De övergripande principerna för det statliga energisparstödet har granskats av energihushållningsdelegationen inom ramen för den utvärdering som delegationen har gjort inför den översyn av energisparplanen för befintlig bebyggelse som skall göras inför budgetåret 1981/82. Delegationens betänkande Program för energihushållning i befintlig bebyggelse har nyligen överlämnats till mig och remissbehandlas f. n. Innan remissinstanserna lämnat sina synpunkter är jag inte beredd att föreslå några ändringar i reglerna för energisparstöd för övergång till vedeldning. Regeringen kommer att behandla delegationens förslag i en proposition i vår.

Herr talman! Anledningen till den här kanske litet udda frågan var helt enkelt att jag vid ett besök i Pajala kommun fick klart för mig — som jag har försökt att skildra i motiveringen — att man där av olika skäl har ganska stort intresse för att kunna gå över till eldning med fasta bränslen. Förutsättningen är att man bl.a. skall ha tillgång till fritt bränsle. Och uppe i dessa skogbevuxna områden lär det vara så att det finns sådant i kanhända större omfattning än på andra håll. Men jag måste erkänna att jag ilsknade till litet grand när jag fick klart för mig att byråkrater har utformat regler som har föga eller ingen anknytning till verkligheten och den praktiska tillämpningen. Jag fick mina informationer av VVS-installatörer, som ju har ansvar inte bara för sina egna affärer utan också för sina kunder. De avråder klart och bestämt människor från att sätta in en panna av den storleksordningen, eftersom den medför risk för att hela värmesystemet kommer i kokning. Däremot tycker jag det egentligen låter ganska gulligt att byråkrater har uppfattningar om att man skall försöka minska antalet besök i pannrummet till två å tre gånger per dygn. Detta har alltså varit en riktpunkt vid utformningen av den här förordningen. Men om det får den praktiska konsekvensen att i stället hela pannsystemet börjar koka och att vederbörande får sitta i pannrummet hela dygnet för att passa en kokande panna, då tycker jag som lekman uppriktigt sagt att det verkar litet stelbent. Nu sägs det i svaret att det inte är några bindande regler. Jag vill därför gärna ställa en följdfråga. Eftersom jag har klart för mig att länsbostadsnämnden i Norrbottens län klart och entydigt följer de här reglerna, som säger att eldrummet skall vara 100 liter, punkt och slut, vill jag fråga: Är det statsrådets mening med svaret att länsbostadsnämnden i Norrbotten utan hinder av dessa regler kan lämna medgivande till bidrag för pannor medt.ex. 75 liters eldrum? Det är den eldrumsstorlek som de praktiskt kunniga VVS-installatörerna säger är rimlig, som inte medför de här riskerna och som dessutom faller väl in under omsorgsparagrafen om två å tre gångers besök i pannrummet.
Herr talman! Jag är inte någon tekniker, men den sakkunskap som jag har anlitat säger att det inte finns något entydigt samband mellan pannans volym och risken för kokning. Risken för kokning är i första hand beroende av hur man eldar och hur full man proppar pannan samt av om pannans reglerutrustning fungerar tillfredsställande. Det finns alltså inte något entydigt samband mellan storleken på pannan och risken för kokning. Som jag sade finns det inte i bostadsstyrelsens föreskrifter — som ju också gäller för länsbostadsnämndernas handläggning av ärenden — någon bindning till volym på pannan. Det finns också exempel på att statligt stöd har utgått Nr 33 för mindre volym än 100 liter — pannans volym måste ju i det enskilda fallet Tisdagen den vara beroende av bl.a. hur stor lägenhetsyta det är som skall uppvärmas. 25 november 1980 Vad som gäller är alltså att man vill vara förvissad om att övergången till eldning med fasta bränslen är en permanent övergång. Det är därför som deti Om sysselsättning styrelsens föreskrifter har sagts att man inte bör ha en eldstadsvolym som är en vid Östanå mindre än att man klarar sig med påfyllning två å tre gånger om dygnet. bruk och Broby Däremot finns det ingen exakt bindning till hur många liter det innebär.
Herr talman! I ett avseende är statsrådet och jag jämbördiga — jag är heller ingen tekniker på det här området. Jag har också fått lov att vända mig till personer som enligt min uppfattning kan frågan. Det är naturligtvis så man får lov att göra. Dem som jag har talat med — det är ansvariga installatörer — anser jag vara ganska sakkunniga på det här området. Det är väl precis så som statsrådet säger, att effekten inte är helt beroende på hur stort eldrummet är, utan den beror på hur man eldar. Frågan är om det är någon mening med att sätta en gräns vid 100 liter och låta den storleken bli avgörande för om bidrag skall utgå eller inte — såsom jag framhållit har detta förekommit — när eldrummet inte är helt avgörande, utan effekten beror på hur man behandlar pannan. Eftersom det i föreskrifterna talas om två å tre gångers påfyllning per dygn, skulle vi kunna utgå från att man använder det eldrum som uppgår till 100 liter och som får dessa effekter. Men jag är glad för detta förtydligande och tolkar statsrådets svar på det sättet att det kan vara en uppmaning till länsbostadsnämnden i Norrbotten att behandla sådana här frågor på ett mindre stelbent sätt. Därmed skulle frågan i avvaktan på den slutgiltiga propositionen kunna anses avgjord.

Herr talman! Bo Lundgren har frågat mig om jag är beredd att bidra till att en ny ägare övertar Östanå bruk för fortsatt drift. Börje Nilsson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att rädda jobben vid Östanå bruk och Broby industrier. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag erfarit har styrelsen för Södra Skogsägarna AB nyligen beslutat att inleda MBL-förhandlingar om nedläggning av verksamheten vid Östanå pappersbruk, Broby. Bruket sysselsätter f. n. ca 175 personer. Södra Skogsägarna AB har enligt uppgift förklarat att företaget är berett att aktivt medverka till att verksamheten vid bruket kan fortsätta i andra intressenters regi. Enligt vad jag erfarit har MBL-förhandlingar inletts vid Broby industrier om inskränkningar i företagets massaoch pappersproduktion. Inskränkningarna skulle kunna beröra ca 135 anställda. Jag vill till att börja med erinra om att jag inte har några formella möjligheter att ingripa i pågående MBL förhandlingar. Redan av detta skäl vore det oriktigt av mig att göra några uttalanden om statlig medverkan till fortsatt verksamhet vid nämnda företag. Till detta kommer att det är oklart vad förhandlingarna kan komma att leda till. Först när företagen bestämt sig för hur de skall se på framtiden för nu aktuella anläggningar och det står klart vilka lösningar som kan finnas på eventuellt uppkomna arbetsmarknadsproblem kan en samhällsekonomisk värdering av situationen ske.

en vid Östanå Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min fråga beträffande sysselsättbruk och Broby ningen vid Östanå bruk och Broby industrier i östra Skåne. Jag vill med anledning av svaret säga att en total nedläggning av Östanå bruk och avveckling av pappersoch massadelen vid Broby industrier berör närmare 400 personer och får mycket svåra följder för hela regionen. Var skulden till den uppkomna situationen ligger kan man diskutera, men jag menar nog att både regeringen och den borgerliga majoriteten får bära en del av ansvaret för vad som händer i Östra Göinge. I samband med att staten satsade 500 milj.kr. i Södra Skogsägarna röstade den borgerliga majoriteten i riksdagen ned ett socialdemokratiskt förslag om strukturplan för skogsindustrin samt om investeringar i Östanå för tryggande av en lönsam produktion. Det finns också en utredning om storleken av de investeringar som behövs. Det största bekymret vid Broby industrier är brist på råvara, och denna brist beror till mycket stor del på den passiva ställning som statsrådet Åsling har intagit och som drabbar hela skogsindustrin. Jag tycker att det är viktigt att inför allmänheten redovisa hur partierna har handlat när det gäller sysselsättningen vid Östanå bruk och Broby industrier. Den borgerliga majoriteten här i riksdagen har tidigare röstat ned vårt förslag om att rädda sysselsättningen vid Östanå. Enligt vad som uppges i svaret arbetar man med en nykonstruktion av Östanå bruk, och det är också riktigt. Det sker dock utan medverkan av regeringen. Det är de fackliga organisationerna, kommunen och regionala myndigheter som försöker att finna en lösning. Det är naturligtvis också bra att så sker, och jag hoppas att detta arbete kommer att lyckas. När det gäller Broby industrier kryper statsrådet bakom MBL-förhandlingarna. Självfallet skall statsrådet inte heller gå in i dessa förhandlingar, men det är ändå ett faktum att det föreligger ett beslut om nedläggning av pappersoch massadelen vid Broby industrier. Det är med tanke på detta viktigt att man gör upp en räddningsplan för Broby industrier. Jag tror att ägarna kommer att driva nedläggningen mycket hårt, och det är viktigt att samhället verkligen ställer upp för att under hand finna lösningar på problemen. Det gör man ju när det gäller Östanå, trots att MBL förhandlingar pågår. Jag beklagar att statsrådet ligger lågt i detta sammanhang. Han vill vänta och se vad som kommer att hända, men jag tycker att det är viktigt att man agerar snabbt och att statsmakterna har en plan för den händelse att det värsta skulle inträffa.

Herr talman! Får jag till Bo Lundgren säga att man självklart inte skall avvakta för länge om man ser en alternativ lösning. Men då gäller först att en alternativ lösning har presenterats. Jag kan utan vidare säga att skulle det finnas minsta chans att hitta ett alternativ för lönsam drift skulle jag vara beredd att förorda ett stöd för detta inom de ramar vi har till vårt förfogande. Men det gäller att presentera ett alternativ som kan bli företagsekonomiskt lönsamt, annars har vi ingen glädje av att diskutera någon fortsättning. Börje Nilsson går en liten bit längre. Han säger att skulden till brukens situation är regeringens — som om regeringen skulle ha ett avgörande inflytande över lönsamheten i skogsindustrin. Det är ändå lönsamheten i de här industrierna som varit det avgörande för utvecklingen. Det kan man knappast säga beror på regeringens dispositioner. Tvärtom har vi med skilda samhällsekonomiska instrument försökt se till att den allmänna kostnadsutvecklingen i landet skulle stärka den svenska industrin, men vi har tyvärr inte haft den framgång man skulle önska. Börje Nilsson säger också att det råder brist på aktivitet från regeringens sida när det gäller råvaruförsörjningen. Det gör det inte alls. Virkesförsörjningsutredningen arbetar med dessa frågor, och vi har föreslagit alternativ för branschen, som varken branschen eller facket har accepterat. Det socialdemokraterna föreslagit är tvångsavverkning. Men när man frågar socialdemokrater hur den skulle administreras och i realiteten genomföras får man aldrig något konkret svar. Börje Nilsson kanske kan utveckla hur tvångsavverkningen skulle fungera för att klara virkesförsörjningen till de här aktuella industrierna. Jag kryper inte alls bakom MBL-förhandlingarna. Jag bara respekterar den av riksdagen angivna processen i sådana här sammanhang, dvs. att MBL-förhandlingarna måste ha sin gång innan man över huvud taget kan värdera ett företags framtid.

Herr talman! Det är ändå ett känt faktum att neddragningen av produktionen vid Broby industrier till mycket stor del beror på brist på råvaror. Att det är på det sättet har också ägarna framfört. Den uppkomna situationen beror utan tvivel på regeringens passivitet. Man har alltså i det fallet satt skogsägarnas intressen före industrins eller sysselsättningens. När det gäller Östanå bruk vill jag säga att det som Bo Lundgren argumenterar för här, investeringar och räddning av Östanå bruk, är bra. Men det han nu argumenterar för röstade han mot i juni månad 1979. Hade man då gjort investeringar vid Östanå bruk hade bekymren varit ur världen nu. Det är ju ett faktum. Det är klart att MBL-förhandlingar skall äga rum, men det hindrar inte att det måste finnas en plan från statsmakternas sida, för den händelse facket inte vinner vid de förhandlingarna. Om ägarna fullföljer tanken på att lägga ned Broby industrier måste man försöka att på allt sätt rädda sysselsättningen. Jag vill fråga statsrådet: Har statsrådet viljan att hjälpa till att rädda jobben vid Broby industrier?
Herr talman! Börje Nilsson hävdar att bristen på råvara är avgörande för Broby industrier. Får jag till det säga att råvarubristen bidragit till problemen. Men varför har man brist på råvara vid Broby industrier? Jo, man lät en förening som hette Skåneskog gå i konkurs. Efter det har vi kunnat konstatera betydande desorganisationsfenomen på skogsråvarumarknaden i regionen. Detta kan kanske ge några associationer till Börje Nilsson och hans partivänner i en annan aktuell fråga. Jag fick inget svar på min fråga hur det mångomtalade socialdemokratiska underverk som heter tvångsavverkning skulle administreras och föras ut i verkligheten. Det skulle för debattens klarhet vara välgörande om någon socialdemokratisk debattör som för fram tvångsavverkning som argument någon gång kunde ge en konkret beskrivning av vad detta socialdemokratins alternativ innebär. Får jag sedan säga beträffande MBL-förhandlingarna att visst finns det vilja från regeringens sida att klara ut problemen. Vi är dagligen sysselsatta med att söka lösa problem på orter där sysselsättningen är i fara till följd av att industrier inte kan fortsätta driften. Men om man satsar på en industri måste förutsättningen vara att den inom överskådlig framtid har utsikt att bli lönsam. Det villkoret måste vi också ställa upp i fallet Broby industrier. Annars är alla räddningsaktioner onödiga och överflödiga.

Herr talman! Statsrådet vet mycket väl att när det gäller avverkning av timmer till industrin finns det utförliga förslag från det socialdemokratiska partiet. Det är svårt att under en minut gå in på en sådan debatt, men förslag finns. Neddragningen av produktionen i Broby har sin grund i brist på virke — det är helt klart. Statsrådet gör här en koppling till Skåneskogs konkurs. Det var inte socialdemokraterna som drev fram den, utan det var ju företagets ägare — Södra Skogsägarna — som brast i sitt ansvar. Industriministern gjorde också en koppling till NCB, men NCB är en helt annan fråga som får dryftas vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig om jag fortfarande — jag återger här frågans ordalydelse — ställer upp på de försäkringar om sysselsättningsgaranti vid Öresundsvarvet som jag lämnade i kammardebatten den 5 juni och om jag — trots förlorad votering — är beredd att på nytt erbjuda de generösa avvecklingsvillkor som utlovades i nämnda debatt. För dem som friställs vid Öresundsvarvet till följd av Svenska Varvs beslut att lägga ned varvet bör arbetstillfällen i första hand beredas genom att näringslivet i regionen ytterligare utvecklas. I den senaste debatten om Öresundsvarvet i kammaren den 6 november 1980 framhöll jag att när det gäller Skånes arbetsmarknad är antalet arbetstillfällen inom rimligt pendlingsavstånd — jämfört med övriga landet — stort. Vidare är förutsättningarna att ytterligare utveckla Skånes industri mycket goda. För utbyggnader inom industrin i Landskronaregionen kan dessutom enligt riksdagens beslut regionalpolitiskt stöd lämnas. Regeringen är även beredd att pröva frågan om ytterligare insatser för att lösa de problem som kan uppstå på arbetsmarknaden i Landskrona, om dessa inte går att lösa inom ramen för tillgängliga regionaloch arbetsmarknadspolitiska medel. Genom de förhållandevis goda förutsättningarna och det stöd regeringen är beredd att lämna anser jag att det bör finnas goda möjligheter att skapa den sysselsättning som behövs.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret, som jag dock inte tycker är något direkt svar på de frågor jag ställt. Anledningen till att jag frågat är att jag har röstat för regeringens proposition i det här ärendet. Det är jag som försvarar propositionen på hemmaplan, och det är jag som försvarar industriministern. För att friska upp statsrådets minne litet skall jag läsa innantill från protokollet av den 5 juni 1980. Industriministern säger: ”Regeringen föreslår att Öresundsvarvet skall finnas kvar som arbetsplats. --- Varför inte samlas kring en ny produktion vid Öresundsvarvet, PESENEN, od I ett senare inlägg i debatten säger industriministern: ”Vi har utfärdat en total sysselsättningsgaranti för de varvsanställda. Vi har också förklarat oss beredda till maximala insatser för att diversifiera näringslivet i Landskrona. Aldrig någonsin i svensk näringspolitisk historia har en så långtgående utfästelse utfärdats till en enskild kommun från den svenska staten.” Det är beträffande dessa utfästelser som jag efterlyser ett svar. Det är rätt så betungande och även mindre lustbetonat att försöka försvara en industriminister som nu i ett offentligt svar glider undan och säger att man försöker ordna det på något sätt. Men här finns ju uttalade försäkringar om att frågan skall lösas på ett tillfredsställande sätt, och det är på den punkten som jag fortfarande efterlyser ett svar.
Herr talman! Jag ber att få tacka Sven Munke för att han försvarar mig i Landskrona. Det kan nog behövas. I övrigt vill jag säga att de citat som Sven Munke här åberopar gällde debatten om den varvsproposition som låg på riksdagens bord i våras. Den sträcker sig mycket långt när det gäller åtaganden i Landskrona, och det var det jag då förklarade. Trots detta avslog riksdagsmajoriteten propositionen i detta avseende, dvs. i fråga om Landskronavarvet och Öresundsvarvet i Landskrona. Ansvaret för att situationen nu är som den är ligger helt och hållet hos riksdagsmajoriteten. Det tycker jag att också Sven Munke skall notera. Varken han eller jag har ansvaret för att riksdagsmajoriteten avslog den generösa offert som vi ansåg det möjligt att ge i våras beträffande Öresundsvarvets framtid. Motivet för att regeringen engagerade sig för den offerten var ju de stora praktiska fördelarna med att kunna lösa varvsindustrins problem i ett sammanhang och med en sammanhållen planering i perspektivet 1985. Ansvaret för att det inte blev som det var avsett att bli ligger alltså hos riksdagsmajoriteten. Utifrån dagens perspektiv kan jag utan vidare skriva under på att varvet bör bli kvar som arbetsplats, även om man där inte bygger båtar. Det är självklart att man skall göra sitt yttersta för att använda investeringarna där för annan verksamhet. Vad som i övrigt är möjligt att mobilisera får vi ta ställning till i den nya varvsproposition som riksdagen får på sitt bord någon gång i februari månad.
Herr talman! Vi är ganska överens om tagen. Det var ju just sådana som jag efterlyste. Nu kommer människor nämligen och säger att det och det har utlovats. Varenda varvsarbetare har snabbprotokollet från den 5 juni och har lusläst det. Sedan blir det jag som får svara på frågor om det, eftersom jag vistas i Landskrona och industriministern sällan är där. Nu är det helt klart att regeringen inte ställer upp på det som den utlovade, och därför var frågan väsentlig. Jag kommer också att förklara att eftersom riksdagsmajoriteten tog ett annat beslut håller inte de här löftena längre. Det var det min fråga gällde, och nu har jag fått svar på den. Jag kan i det här sammanhanget också berätta att man nu är oroligare än någonsin på varvet, inte minst efter utspelet om de 600 miljonerna som ingen har krävt. I dagens Sydsvenska Dagbladet finns det en intervju med Bengt Tengroth på Svenska Varv. Han känner inte ens till att det behövs pengar nu — kanske någon gång nästa år — men enligt industriministerns Expressenbrev skulle man inom två veckor behöva pengarna för att inte gå i konkurs. Ett sådant påstående gör det ju inte bättre för vare sig varvsjobbarna eller själva rörelsen där nere. Bl. a. innebär det att en massa leverantörer i dag vill ha kontant betalt för sina fakturor, eftersom de är rädda för att en konkurs är förestående. Jag ställer frågan: Hade det inte varit bättre att diskutera detta med regeringskolleger och med Svenska Varv innan man skickade brev till Expressen?
Herr talman! Jag vill understryka att vi är överens och att den omständigheten att de löften som vi var beredda att ge Landskrona kommun och de anställda på varven inte kan infrias faller helt och hållet på riksdagsmajoritetens ansvar. När det gäller de 600 milj.kr. föreligger det en anmälan från Svenska Varvs koncernledning om att företaget, när inneliggande order i Öresundsvarvet är upparbetade, har råkat i en sådan finansiell situation att det enligt aktiebolagslagen är likvidationsskyldigt. Regeringen har då — det är det jag har påpekat — att inom ett par veckor under hand ta ställning och meddela Svenska Varv om den har för avsikt att i den varvsproposition som jag talade om och som kommer i februari garantera det finansiella tillskott som är nödvändigt för att Öresundsvarvet inte skall försättas i konkurs. Det är någonting som regeringen kommer att ta ställning till inom kort, och det kunde förutses redan i somras i samband med att det stod klart att den orderbeläggning varvet hade gjorde det nödvändigt med nya finansiella tillskott eller en relativt snabb nedläggning. Det har jag deklarerat många gånger, och det är alltså ingen nyhet som jag har givit till känna i och med att jag nu har berättat att regeringen inom kort måste ta ställning till underhandslöftet till Svenska Varv om hur Öresundsvarvets finansiella situation skall hanteras i framtiden. Jag har också sagt att min avsikt är att föreslå att de här kostnaderna skall täckas. Man kan ju inte avveckla Öresundsvarvet eller utveckla en annan Nr 33 sysselsättning utan att man har säkrat företagets överlevnad. Tisdagen den
Herr talman! Jan Fransson har frågat mig dels när regeringen avser att lämna någon proposition i anledning av bilarbetstidsutredningens förslag, dels om jag anser att åkeribranschen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Som svar på den första frågan kan jag meddela att regeringen avser att före årsskiftet förelägga riksdagen en proposition om bilarbetstidsfrågor. Svaret på Jan Franssons andra fråga är att åkeribranschen fungerar delvis bra och delvis mindre bra. Vi har i landet en i stort sett välskött, modern och effektiv åkerinäring. Jag är emellertid väl medveten om att det inom branschen också finns problem, bl.a. i form av mindre seriösa företagare, som inte betalar skatter och avgifter och som systematiskt överträder exempelvis arbetstidsoch belastningsbestämmelserna. Detta innebär en svår, illojal konkurrens för de hederliga åkarna. Motsvarande situation med skattefiffel och överträdelser av olika regler finns inom många andra branscher. Inom transportbranschen är fusket emellertid särskilt allvarligt, eftersom trafiksäkerheten kan bli lidande. Missförhållandena inom branschen är allvarliga. Jag kommer därför att tillsammans med företrädare för transportbranschen diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att snabbt förbättra situationen.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. När det gäller bilarbetstidsfrågorna får jag vara nöjd med svaret. Vi har ju från socialdemokraternas sida länge krävt att få en proposition med anledning av bilarbetstidsutredningens förslag. Bakgrunden till att jag ställt min fråga är nedläggningen av Dragarlaget i min hemkommun Mariestad. Dragarlaget ägs av Bilspedition, och samtliga drygt 80-talet anställda är uppsagda och avveckling pågår. Det är inte bara en av arbetslöshet hårt drabbad länsdel som därmed förlorar värdefulla arbetstillfällen. Det är som vanligt också de direkt berörda enskilda människorna som drabbas mer eller mindre hårt, med personliga tragedier som följd. Detta är desto mer beklagligt när den bidragande orsaken till den här nedläggningen är att samhället inte svarar upp mot sitt ansvar som myndighet. Osund prissättning och illojal konkurrens från olaglig trafik och svartåkare uppges vara orsaker till nedläggningen. För det saknas inte transporttillfällen! Staten har satsat miljonbelopp i bidrag till Electroluxkoncernen för uppbyggnad av ett stort centrallager vid fabriken i Mariestad, och det alstrar mycket transporter. 73 Jag har talat med många av de förare, erfarna och yrkeskunniga, som nu blir arbetslösa, medan bilarna säljs ut över stora områden. De har gett mig en skrämmande inblick i hur ruttet den här branschen i många fall fungerar. Jag delar statsrådets uppfattning att det mesta väl är bra men att det finns sådant som är dåligt. Och det som är dåligt fungerar otroligt illa. Det hastar verkligen att ta itu med svartåkningen. Jag hoppas att statsrådet menar allvar med det han anför om åtgärder i svaret. Sedan jag ställde min fråga har jag fått ytterligare belägg för förhållandena. Polisen i Stockholm har startat en kontroll av den yrkesmässiga lastbilstrafiken i huvudstaden. Redan efter mindre än en månads kontroll är resultatet skrämmande negativt. Det är bara var fjärde lastbil som kör lagligt, och 15 96 kör helt svart. Bakom den utbredda olagliga yrkesmässiga trafiken, som polisen i Stockholm uppskattar gälla mellan 400 och 500 fordon, skymtar organiserad ekonomisk brottslighet. Man säger att det är en välorganiserad verksamhet med också stora företag inblandade. I Åkeriförbundets tidning Lastbilen nr 11 år 1980 kan man läsa att branschföreträdarna anser att det här resultatet är om möjligt ännu värre än vad de i långa tider försökt fästa myndigheternas uppmärksamhet på. Enbart i Storstockholm omsätts hundratusentals kronor i svarta åkeriaffärer per dag! Ansenliga belopp undanhålls stat och kommun i uteblivna skatter och avgifter. Den seriösa åkerinäringen lever under svår ekonomisk press av den olagliga illojala konkurrensen, och delar av den dras mer eller mindre mot sin vilja med i den onda cirkeln. Detta är den bistra sanningen, som polisen i Stockholm nu bit för bit avslöjar. Vad som är verkligt allvarligt tycker jag är att tecken tyder på att staten indirekt är inblandad när det gäller den organiserade svarta åkeriverksamheten. Det säger man på Solnapolisen i fråga om trafiken med olagliga bilar vid postterminalbygget i Solna. Där börjar vi närma oss statsrådets ansvarsområde, och jag skulle därför vilja ha en kommentar här, om man behöver samråda med Transportarbetareförbundet innan man direkt vidtar åtgärder så att man slipper se att staten är inblandad i sådana här affärer.

Herr talman! Jag har rätt många gånger, framför allt i höst, fått påpekanden om att det förekommer en hel del oegentligheter inom den här branschen. Vid olika överläggningar som jag haft med parterna har jag sagt att jag tycker det är angeläget att ta ett samlat grepp. Det har jag sagt både till åkarna och till Transport. Som förberedelse för detta skall transportrådet, som är en statlig myndighet, ha ett stormöte redan om några dagar. Där skall rikspolisstyrelsen och trafiksäkerhetsverket, riksskatteverket och länsstyrelsernas organisationsnämnd, speditörer och transportörer vara med. Efter nyår, när vi fått en bas, tänkte jag själv kalla parterna till ett möte för att se vad man kan göra och vilka beslut man kan ta, och också för att få klarhet i hur omfattande man bedömer att oegentligheterna är. Lastbilen är naturligtvis ett exempel, men man skall inte glömma att det finns många andra, och det är möjligt att man Nr 33 givit en väl svart bild av situationen. Jag hoppas att det är så. Men oberoende Tisdagen den av det skall vi försöka ta itu med saken. 25 november 1980 Jag vill inte utesluta att det kan vara så att staten använder svartåkare. Jag kan säga att det visade sig, när jag arbetade i Stockholms stad, att även Om tullarna på Stockholms stad då och då anlitade firmor som inte hade betalt skatter och frukt och grönsa avgifter. Det är ju inte alltid så lätt för en myndighet att kontrollera och exakt ker veta hur det är med alla tänkbara inbetalningar för dem man anlitar. Men där skärpte man kontrollen, och det är självklart att detsamma skall gälla för alla statliga företag och vid statlig upphandling — att man inte skall vända sig till företag som inte betalt skatter och avgifter. Jag föreställer mig att vi kan ta och skicka ut protokollet från den här debatten till de företag som är berörda av postterminalbygget ute i Solna, och då blir det säkerligen en bättring på denna punkt — om det inte redan har blivit en bättring, för saken har ju påtalats i det aktuella numret av Lastbilen.
Herr talman! Jag hoppas att de här initiativen som vi hört statsrådet nämna kommer att bli framgångsrika, för det här är verkligen ett område där vi inte på något sätt kan lägga fingrarna emellan utan måste handla snabbt och effektivt. Det är för sent att rädda det här seriösa åkeriet i min hembygd. Jag beklagar att man inte i tid tagit tag i frågorna. Men vi tycks ändå vara överens om att det finns ett behov av sanering av branschen. Det är en tilltagande trend av piratverksamhet som kan bli ett akut hot mot branschen. Och vi kanske också kan vara överens om att ytterligare privatisering — det är ju statsrådets patentmedicin i många andra sammanhang —i det här fallet inte är det rätta. Vad som krävs är alltså kraftfulla åtgärder från samhällets sida, och det är som sagt beklagligt att man här i riksdagen skall behöva ta upp frågan om att staten är inblandad i sådana här affärer.

Herr talman! Daniel Tarschys har frågat mig om jag är beredd att även i handling verka för att den konkurrens som ännu finns inom livsmedelsförsörjningen befästs och att kraven på förstärkt tullskydd avvisas. 1974 års trädgårdsnäringsutredning har föreslagit att tullarna för beredningar av köksväxter, frukter m.m., hänförliga till kapitel 20 i tulltaxan, skall utgå i form av värdetullar. En övergång till värdetullar — dvs. från vikttullar — har redan genomförts för färska grönsaker och frukter. Därigenom undviks att tullarnas skyddseffekt ändras till följd av förändringar i den allmänna prisnivån. Utredningen har härutöver föreslagit att tullskyddet för vissa varuslag höjs så att den tidigare tullnivån i viss utsträckning återställs. 15 Utredningen föreslår vidare tullfrihet för ett antal varor på grund av att någon produktion inte förekommer inom landet. Utredningens förslag har remitterats till myndigheter och organisationer för yttrande. Vid remissbehandlingen har utredningens förslag om en övergång till värdetullar godtagits. Vad beträffar tullsatsernas höjd råder på flera punkter delade meningar mellan remissinstanserna. De nuvarande vikttullarna är i stor utsträckning bundna i GATT. En övergång till värdetullar kräver därför omförhandlingar med de GATT länder som är huvudleverantörer av varorna. Sådana förhandlingar har Sverige inlett med EG och andra intresserade länder. I den mån vi höjer våra tullar kommer enligt de regler som gäller krav om kompensation i form av nya bindningar eller tullsänkningar på andra varor att resas mot oss. Regeringen kommer vid sin prövning av utredningsförslaget att få göra en avvägning av de olika intressen som föreligger. En viktig aspekt är givetvis att de ändrade bestämmelserna måste stå i överensstämmelse med vår allmänna handelspolitik som bl.a. är inriktad på att främja en fri handel inom det internationella regelsystemet och motverka protektionistiska tendenser på det internationella planet.

Herr talman! Jag ber först att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. När vi senast här i kammaren diskuterade ett förslag från 1974 års trädgårdsnäringsutredning gällde det ett skärpt tullskydd för tomater och slanggurka. Förslagets anhängare förklarade då, med en mun, att det var fråga om åtgärder riktade mot de sinistra mellanleden, mot importörerna och handeln, och att de tullhöjningar som begärdes inte skulle komma att drabba konsumenterna. I dag kan vi konstatera att konsumentpriset på tomater det senaste året har stigit med 52 I. Mot denna bakgrund är det inte utan en viss skepsis som man tar del av nya förslag från trädgårdsnäringsutredningen. I den senaste promemorian från utredningen föreslås visserligen en del tullsänkningar på varor som över huvud taget inte produceras i Sverige, men det finns också förslag om en hel rad tullhöjningar, vilka uppenbarligen kommer att drabba konsumenterna. Det gäller bl.a. jordgubbar, gurkor, rödbetor, rödkål, syltlök, pickels, ärter, bönor, haricots verts, svampar, grönsaksblandningar, sylter, marmelader, fruktgeléer, fruktmos och fruktsafter. I vissa fall kan tullskärpningen i kombination med den råvarukostnadskompensation för socker som f. n. utreds få ett så starkt genomslag att de utländska produkterna slås ut från den svenska marknaden. I vissa andra fall föreslås ett skärpt tullskydd för varor där de importerade produkterna kraftigt dominerar och där det svenska skyddsintresset alltså är ganska begränsat. Sammantaget råder det knappast något tvivel om att detta förslag spär på inflationen och leder till högre matpriser i butikerna. Handelsministern, som är en gammal förkämpe för frihandel, säger nu i sitt svar att regeringen vid sin prövning av utredningsförslaget får göra en avvägning mellan de olika intressen som föreligger — och det kan jag förstå. Men jag blir litet orolig när jag hör fortsättningen. Det enda motiv som handelsministern pekar på för låga tullar är Sveriges beroende av utrikeshandeln. Håller vi inte våra tullar nere, kan vi råka ut för repressalier — det är tanken. Det är naturligtvis både riktigt och viktigt. Men får jag fråga Staffan Burenstam Linder, som också har ett ansvar för prisövervakningen: Spelar inte konsumenterna en stor roll i detta sammanhang? Är inte det allra mest avgörande argumentet mot den grönsaksprotektionism som har ett fast bålverk i 1974 års trädgårdsnäringsutredning att ett skärpt tullskydd direkt skulle slå mot de svenska konsumenterna? Jag har en fråga till. Det pågår f.n. en utredning om industrins råvarukostnadsutjämning, vars överväganden bör spela en stor roll för regeringens och riksdagens bedömning av trädgårdsnäringsutredningens förslag om tullskydd. Innan utredningen om råvarukostnadsutjämningen är färdig blir det svårt att isolerat ta ställning till tullfrågorna. I besparingspropositionen sägs att råvarukostnadsutjämningen i framtiden inte bör belasta statsbudgeten, men det hindrar inte att den på annat sätt kommer att belasta konsumenterna. Min andra fråga till Staffan Burenstam Linder är därför: Är regeringen beredd att vänta med sitt ställningstagande till trädgårdsnäringsutredningens förslag till dess att det kan göras en samlad bedömning av tullskyddet och den eventuella råvarukostnadskompensationen?
Herr talman! Daniel Tarschys undrade om det enda motiv jag har för att vända mig mot protektionism och försvara en fri handel är det motiv som förekommer i mitt svar. Det i svaret angivna motivet är en viktig aspekt, men det finns också andra synpunkter som man måste ta med i beräkningen. I ett kort frågesvar kan man dock inte utveckla dessa synpunkter så mycket. Men till dessa hänsyn hör naturligtvis de verkningar som tullar och olika former av handelshinder får på prisnivån. Det bör även riksdagen vara medveten om. När det gäller den proposition om tullskydd och handelsvillkor i fråga om färska grönsaker som jag lade fram gick riksdagen emot regeringens förslag och valde en mer protektionistisk linje, vilket ofrånkomligen har inneburit att priserna på dessa produkter nu är högre. Det finns alltså olika motiv till att en fri handel skall anses som en grundregel. Frågan om råvarukostnadsutjämningen kommer att prövas parallellt med det förslag som föranledde Daniel Tarschys fråga till mig.

Herr talman! Det gläder mig att råvarukostnadsutjämningen och tullskyddet prövas parallellt. Jag tolkar det så att det kommer att göras en samlad bedömning från regeringens sida, så att det blir ett vettigt resultat för konsumenterna. Det gläder mig också, herr talman, att Staffan Burenstam Linder och jag har samma grundsyn på frågor om protektionism och frihandel. Men jag måste erkänna att det mot den bakgrunden finns ett avsnitt i svaret som gör mig litet bekymrad. Det är när handelsministern beskriver trädgårdsnäringsutredningens förslag till tullhöjningar som syftande till att i viss utsträckning återställa den tidigare tullnivån. Det är riktigt att vi har sänkt tullarna, men det har jag sett som en avsedd och målmedveten färdriktning. Det har skett dels genom själva systemet med vikttullar som har lett till en successiv avtrappning när priserna stigit, dels genom överenskommelser inom GATT och koncessioner gentemot u-länderna inom ramen för det generella preferenssystemet. Jag menar för min del att det här är en bra färdriktning och att vi även i framtiden skall sträva efter att sänka våra tullar. Därför blir jag litet orolig när man talar om att slå till reträtt och gå i motsatt riktning. Får jag för säkerhets skull fråga handelsministern: Är det handelsministerns uppfattning att vi skall sträva mot lägre tullar och inte mot ett återställande av gamla nivåer?
Herr talman! Det är fullständigt riktigt att vi under efterkrigstiden har deltagit i ett internationellt arbete som har syftat till att sänka tullar och försöka bli kvitt olika handelshinder. Vi har deltagit i det arbetet parallellt med andra länder, därför att vi har ansett att det befrämjat de olika ländernas gemensamma intressen. De intressena finns inom de områden som vi redan har berört här — man har stort behov att ett regelsystem, av att försöka få ner priserna så långt det går och att slå vakt om konkurrens. Utredningen har dock diskuterat i vad mån den minskning av tullskyddet som skett genom att man har vikttullar på de här speciella varorna har varit avsedd eller inte. Det har inte fattats några specifika beslut på den punkten. Och så långt måste man hålla med utredningen. Men remissinstanserna har haft olika uppfattningar — det konstaterar jag också i mitt svar på frågan.
Herr talman! Jag tackar än en gång handelsministern för svaret. Jag tolkar det så att han kommer att fortsätta att kämpa för frihandel. Det är viktigt att han får framgång i sin strävan. Jag försäkrar att vi från vår sida skall hjälpa honom.

Herr talman! Bernt Ekinge har frågat mig vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av en tidigare rekommendation av riksdagen att regeringen — inför kommande beslut om nya förordnanden för ledamöter i den tjänsteförslagsnämnd som finns för tillsättning av tjänster i patentbe svärsrätten — skulle överväga nämndens sammansättning. Patentbesvärsrätten kom till år 1978 genom att den tidigare besvärsavdelningen gavs ställning som särskild förvaltningsdomstol med viss administrativ koppling till patentoch registreringsverket. Regeringen tillsätter tjänster som patenträttsråd. Den nämnd som Bernt Ekinge talar om skall då ha lämnat namnförslag utom när det gäller rättens ordförande. Ordförande i nämnden är verkets generaldirektör. Patentbesvärsrättens ordförande fungerar som vice ordförande i nämnden. Det finns fem nämndledamöter till, som utses särskilt av regeringen. De företräder allmän domstol, patentverket, patentbesvärsrätten, SACO 78:64 att patentverket också i framtiden kommer att vara den viktigaste rekryteringsbasen för domartjänsterna vid patentbesvärsrätten. Detta är även min uppfattning. Som utskottet då anförde är det därför motiverat att verket är väl företrätt i tjänsteförslagsnämnden. Utskottet anförde i samma betänkande — med anledning av en motion om att ge patentbesvärsrätten en mer fristående ställning — att det, om tjänsteförslagsnämndens sammansättning totalt sett var lämpligt avvägd, inte gavs anledning till missförstånd rörande patentbesvärsrättens ställning. Nämndens sammansättning borde dock, bl.a. mot bakgrund av att verkschefen ex officio var ordförande, ytterligare övervägas inför kommande beslut om nya förordnanden för ledamöter i nämnden. Under de snart tre år som nämnden har existerat har sex sammanträden hållits och förslag till tre tjänstetillsättningar lämnats. Erfarenheterna av nämndens verksamhet har varit goda och har enligt min mening hittills inte gett anledning att ändra på sammansättningen av nämnden.

Herr talman! Det här är en rättssäkerhetsfråga som jag ville skjuta i förgrunden. Jag tackar handelsministern för svaret, men jag kan inte säga att jag är nöjd med det. Snarare måste jag säga att jag faktiskt är förvånad. Jag tycker att om man skall återge vad utskottet har sagt — och det är det jag har utgått ifrån — så borde man rimligen återge vad utskottet verkligen har sagt i den här frågan. Handelsministern säger i svaret att tjänsteförslagsnämndens sammansättning ”borde dock — —-—- ytterligare övervägas inför kommande beslut om nya förordnanden för ledamöter i nämnden”. Vad har då utskottet sagt?

Utskottets uttalande innebär således att detta är en beställning. Riksdagen ställde sig helt bakom detta och gav med anledning av utskottets yttrande regeringen detta till känna. Det är klart att jag måste fråga: Är det här svaret jag har fått ett uttryck för hela regeringens inställning till hur ett riksdagsbeslut skall effektueras? Räcker det inte med att riksdagen ”rekommenderar regeringen” något, dvs. i skrivelse till regeringen ger en rekommendation? Eller måste man från riksdagens sida ta till kraftigare uttryck för att regeringen skall efterkomma riksdagens beslut? Jag tycker detta är en allvarlig rättssäkerhetsfråga ur många synpunkter. Jag måste ju utgå ifrån att det som handelsministern säger i svaret verkligen är ett uttryck för hela regeringens inställning, och då är jag bekymrad. Innan den korta tid jag har för mitt anförande är slut måste jag vidare fråga handelsministern: Är handelsministern medveten om att majoriteten i nämnden i dag består av representanter för patentverket? Är handelsministern medveten om att patentverket med egen majoritet kan bestämma hur sammansättningen i patentbesvärsrätten skall vara? Till sist: Förhåller det sig verkligen så som det står i svaret, att det har gått så friktionsfritt till i nämnden? Jag har andra uppgifter i protokoll från nämndens sammanträden. Jag har dessutom också tagit del av en skrivelse som ordföranden i patentbesvärsrätten tillställt handelsministern och i vilken ordföranden tar upp riksdagens beslut. Jag skulle gärna vilja ha handelsministerns svar på de här frågorna.
Herr talman! Jag har alltså själv i proposition till riksdagen föreslagit att man skulle omvandla den tidigare besvärsrätten till en självständig förvaltningsdomstol. Detta innebär att jag har respekt för de grundläggande synpunkter som herr Ekinge gör sig till tolk för. Jag har samma grundläggande inställning. Men sedan kommer man inte ifrån att denna patentbesvärsrätt måste ha ett intimt samarbete med patentverket, och därför är det rimligt att det finns denna anknytning, dvs. att patentverket är väl representerat i patentbesvärsrätten. Detta har utskottet också framhållit. Det har bl.a. skrivit följande: ”Det är därför motiverat att verket är väl företrätt i tjänsteförslagsnämnden. Detta förhållande bör, om nämndens sammansättning totalt sett är lämpligt avvägd, inte ge anledning till något missförstånd rörande patentbesvärsrättens ställning.” Jag har inte fattat utskottsbetänkandet så, att utskottet krävde att regeringen skulle göra de ändringar som herr Ekinge talat om. Det står däremot att man borde ytterligare överväga, och jag har, herr talman, ytterligare övervägt. Därvid har jag kommit till den slutsatsen att erfarenheterna hittills är sådana att det inte finns anledning att vidta några ändringar. Detta är också regeringens uppfattning. Jag vill inte utesluta att vi Nr 33 kan få andra erfarenheter, men än så länge ser vi ingen anledning att vidta Tisdagen den några ändringar. 25 november 1980 Sedan förhåller det sig alltså så, att en majoritet inom nämnden utgörs av personer som har anknytning till patentverket. Om jag är rätt underrättad hart.ex. SACO/SR utsett en person som arbetar i patentverket till ledamot av tjänsteförslagsnämnden. Men detta kan ju inte jag ge några order om. Jag kan, herr talman, inte lägga mig i nomineringen.
Herr talman! Jag är glad över att handelsministern är öppen för en diskussion om de här frågorna. Det kan nämligen inte vara rimligt att t.ex. reklamationsnämnden och tjänsteförslagsnämnden i domstolsverket utfärdar egna förordningar, under det att tjänsteförslagsnämnden när det gäller patentbesvärsrätten har instruktioner som ingår som en del i patentverkets instruktioner. Det här innebär, menar jag, att det finns risk för ett otillbörligt inflytande beträffande personbesättningen i tjänsteförslagsnämnden. Sedan kan man inte bara säga, att det har blivit majoritet på grund av att SACO/SR och TCO har placerat sitt folk vid patentverket i nämnden. Man kan konstatera att patentverkets folk med generaldirektören i spetsen själva kan bestämma vilka de vill ha som ledamöter i patentbesvärsrätten, dvs. vilka som skall sitta och pröva besvär över beslut som har fattats i patentverket. Är detta inte, herr handelsminister, en rättssäkerhetsfråga? Finns det inte anledning att fundera över varför just ordföranden i patentbesvärsrätten i sin skrivelse till handelsministern den 12 november 1979 skrev: I detta sammanhang erinras även om riksdagens uttalande med anledning av motionen och näringsutskottets betänkande, vari nämndens sammansättning berörs. Är detta verkligen inte ett memento? Jag skulle gärna se att handelsministern medger att han är orolig och att han förklarar sig beredd att göra någonting — framför allt göra det nu när flera nya utnämningar står för dörren. Då är det angeläget att man verkligen ger uttryck för att en objektiv bedömning av de här frågorna ligger till grund för regeringens utnämningar.

Herr talman! Vi har från socialdemokratiskt håll i anslutning till det betänkande vi nu behandlar, som rör naturvård, anmält fyra reservationer. Jag skall beröra två av dessa, och Jan Fransson kommer senare att kommentera de två övriga. I reservation nr 1, som gäller bekämpningen av sly, pekar vi på nytt på det förhållandet att det med nuvarande lagstiftning ibland uppstår problem i fråga om det praktiska genomförandet av landskapsvårdande insatser. I motioner har vi också tidigare från vårt parti sökt få till stånd åtgärder som eliminerar de hinder som i dag finns för ett upprätthållande av ett öppet landskap. Det är dels den allmänna regeln att man inte får utföra landskapsvårdande åtgärder på annans mark, om markägaren inte ger sitt medgivande, dels att det inte föreligger något krav på att markägaren skall bekämpa sly och därmed själv bidra till att försköna landskapsbilden. Tidigare har man menat att naturvårdslagen, i de fall tvister uppstår, ger oss möjlighet att förklara dylika förbuskade områden för naturvårdsområde. Vi har funnit att naturvårdslagens 19 § inte är särskilt användbar i sådana tvistefall. Både representanter för naturvårdsverket och länsstyrelser har vid förfrågningar vitsordat detta. Det kan inte vara i någons intresse att landskapsvårdande insatser, vilka helt bekostas av det allmänna, blir ofullständigt genomförda på grund av att någon enstaka berörd markägare inte ger sitt tillstånd till att röjningen utförs.

Vi har med vår reservation velat peka på angelägenheten av att regeringen och övriga myndigheter överväger vilka åtgärder som kan vidtas för att för framtiden möjliggöra att landskapsvård kan fullföljas, utan de hinder som i dag uppenbarligen föreligger. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till reservation 1. Vår reservation 3 avser skyddet av våtmarker. Jag vågar påstå att bakgrunden till den socialdemokratiska reservationen är den risk vi anser föreligga om vi får ett ytterligare dröjsmål innan skyddsbestämmelser rörande våra, på många håll i landet, unika våtmarker kan komma till stånd. Våtmarkerna är nämligen en naturresurs av mycket stort vetenskapligt, kulturellt, rekreativt och ekonomiskt värde. Tyvärr har många av människans verksamheter under årens lopp inneburit bestående ingrepp i flera av våra värdefullaste våtmarker. Det har tyvärr fått fortgå oplanerade ingrepp, som inneburit att betydande våtmarksområden har ödelagts. På många håll i landet kan vi se hur våtmarker används som soptippar och som plats för det avfall som uppstår vid slamtömning av bl.a. avloppsbrunnar. Hotet mot våtmarkerna ledde till att vi i Sverige år 1974 undertecknade en internationell överenskommelse om skydd av just våtmarker. Förståelsen för våtmarkernas betydelse har sedan successivt ökat. Sålunda redovisade naturvårdsverket i mitten av 1979 resultatet av en översiktlig inventering av vårt lands våtmarker. Efter ett regeringsbeslut i mars i år erhöll naturvårdsverket i uppdrag att genomföra ett program för det fortsatta, mera detaljerade inventeringsarbetet. En proposition i ämnet har aviserats, och man har från justitiedepartementet ställt i utsikt att vi kan ha en ny vattenlag i kraft 1982. Allt detta är gott och väl, men vi reservanter har den bestämda uppfattningen att ytterligare dröjsmål kan innebära risker för att oersättliga naturvärden spolieras. I avvaktan på en ny vattenlag anser vi därför att det bör vara möjligt att det i naturvårdslagen införs bestämmelser om tillståndsplikt, så att vi redan nu — utan att invänta det mera detaljerade inventeringsarbetet — kunde tillförsäkras en garanti för att effektiva skyddsbestämmelser snabbt kommer till stånd. Det borde vara möjligt att redan nu bereda våtmarkerna det starka skydd som vi utgår från skall bli gällande i den vattenlag vi senare får. Vi vill således med vår reservation söka medverka till en temporär lösning, som en ändring av naturvårdslagen skulle medföra, och vi får sedan ta slutlig ställning till frågan om utformningen av skyddet för våtmarkerna när behövliga inventeringar har genomförts och utvärderats. Herr talman! Med det här anförda vill jag yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! I det jordbruksutskottets betänkande som vi nu diskuterar behandlas ett antal motioner. Behandlingen har lett fram till fyra reservationer — de två som Gunnar Olsson berörde och två därutöver om jordbruket, som innebär att man dels i lagstiftningen vill ha en paragraf om jordbrukets hänsynstagande till naturvården, dels anser att bildandet av naturvårdsområden går för sakta. Genomgående för dessa reservationer är att den socialdemokratiska minoriteten i utskottet vill ha en vidgad lagstiftning och ett ökat tvång för att man skall kunna genomföra de naturvårdsåtgärder som det här talas om. Vi som tillhör majoriteten i utskottet har en annan uppfattning. Jag vill inte säga att skillnaderna i uppfattning är så förfärligt stora, men de skiljer sig så till vida att vi inte tror att man genom ett ökat tvång och en vidgad lagstiftning får dessa fördelar. Vi tror att man genom ett mjukare förfaringssätt bättre kan tillgodose naturvårdens intressen. Det är ju ändå så att det är de som sysslar med jordoch skogsbruk som har bedrivit och fortfarande bedriver den mesta och bästa naturvården i vårt land. Vidare är det — om man skall vara riktigt ärlig — ändå så att den förbuskning som Gunnar Olsson pratade ganska mycket om var mer framträdande och utgjorde en större fara under 1960-talet med den jordbrukspolitik som bedrevs då och som gick ut på att vi skulle lägga ned en mycket stor del av vårt svenska jordbruk. Det innebar i många fall igenväxning, och detta var mest framträdande i de områden som är känsligast i det här avseendet, nämligen våra skogsoch mellanbygder, där ju merparten av jordbruksmarken skulle läggas ned. Detta har emellertid radikalt förändrats under de senaste åren. Vi har fått en ny jordbrukspolitik som syftar till att hävda den svenska jordbruksmarken. Vi har också fått en jordförvärvslag, som går ut på att de som verkligen vill syssla med jordbruk och tänker jobba med det också skall få göra det. De är också mer intresserade av att naturen runt omkring är som den borde vara, och de utför därför ett bättre naturvårdsarbete än inaktiva ägare. Vi har också fått en skötsellag genom vilken krav ställs på att den som äger mark verkligen skall sköta den marken och inte låta den växa igen. Allt detta har gjort att vi i dag har bättre förutsättningar än tidigare att hävda de intressen som reservanterna pläderar för. Det finns då ingen större anledning att nu gå hårdare fram. Jag tror inte att vi skall lösa de här frågorna genom nya lagar och tvång utan i stället genom ett samarbete och ett samförstånd mellan samhället och dem som sysslar med jordoch skogsbruk. Man kan tänka sig olika former för ett sådant samarbete. Man kan exempelvis ge jordbrukaren eller skogsbrukaren möjligheten att mot en viss ersättning göra vissa saker och på det sättet få en bättre förståelse för de åtgärder som skall vidtas. Jag vill inte påstå att den avvägning mellan lagstiftning och icke lagstiftning vi inom jordbruksutskottet har gjort här är den absolut riktiga för all framtid, utan det är ju frågor som man måste kunna diskutera. Men f.n. finner vi ingen anledning att gå längre på lagstiftningsvägen. Jag går så över till att något beröra de reservationer som avgivits. Gunnar Olsson tog upp två av dem, och Jan Fransson kommer längre fram i debatten att beröra de andra två, men jag vill redovisa jordbruksutskottets synpunkter på alla fyra reservationerna när jag nu ändå är uppe i talarstolen. När det gäller bekämpningen av sly säger Gunnar Olsson att det är oacceptabelt att man inte kan få vidta åtgärder på alla de marker där man vill göra det, därför att vissa brukare sätter sig emot det. Men genom naturvårdsverket har vi ju fått klart för oss att det bara är i några få undantagsfall som detta sker. Av den anledningen finns det inte motiv för att gå in med hårdare åtgärder just nu. Jag vill i det här sammanhanget också hänvisa till vad jag sade tidigare, att den mesta och bästa naturvården ändå sköts av jordbrukarna. En ökad möjlighet för dem som vill jobba med jordbruk att göra det tror jag också skulle förenkla och underlätta de här aktuella åtgärderna. Utskottet har avstyrkt den motion som väckts i den här frågan och anser inte att det finns anledning att nu vidta de åtgärder som där föreslås. När det sedan gäller att jordbrukets hänsynstagande till naturvården skulle införas som en paragraf i lagstiftningen vill jag säga att det är ganska klart och allmänt accepterat i dag att jordbruket och andra areella näringar skall ta hänsyn till naturvård i sin verksamhet. Detta regleras också av naturvårdslagen. Därutöver har vi fått den skötsellag jag nämnde.

I bostadsdepartementets rapport om natur och vatten, som motionärerna och reservanterna talat om, hänvisas just till jordbruksministerns uttalande att man vid överläggningarna bör se på dessa frågor. Vi finner inte heller här anledning att nu gå in och begära en sådan lagstiftning. Arbetet pågår ju, och vi får se vad det leder fram till. När det gäller skyddet av våtmarkerna, som Gunnar Olsson talade om, finns det i dag möjligheter att enligt 20 § naturvårdslagen vidta vissa åtgärder. Från den 1 januari gäller också en bestämmelse om anmälningsplikt för den som vill vidta åtgärder för utdikning av marker för virkesproduktion. Anmälningen skall då göras två månader innan företaget sätts i gång. Sedan är det då skogsvårdsstyrelsen som har att bestämma hur det skall bli. Dessutom håller man ju, som Gunnar Olsson sade, på att arbeta med en ny vattenlag, som också har en viss betydelse i detta sammanhang. Denna lag avses träda i kraft den 1 januari 1982. I avvaktan på slutförandet av det arbete som pågår i dag har vi inte heller här funnit anledning att gå reservanterna till mötes. När det gäller den sista reservationen, om bildande av naturvårdsområden, säger utskottet att det kan bli en viss tvekan om var gränsen skulle gå mellan naturvårdsområde och naturreservat för den händelse man väljer motionärernas och reservanternas linje. Skall man ha ett naturvårdsområde, skall detta inte medföra några större olägenheter för den som äger marken än att han kan bära dem. Jag tycker att detta bör gälla även fortsättningsvis. Vi har i och för sig ingenting emot naturvårdsområden. Där det är lämpligt skall man naturligtvis ha sådana. Det har också riktats kritik mot att utvecklingen gått så sakta på det här området, men vi kan inte hålla med om att det förhåller sig på det sättet. Den 1 juli 1978 hade vi 4 naturvårdsområden omfattande 1 300 ha, medan vi den 1 juli 1980, alltså två år senare, hade 16 naturvårdsområden omfattande 15 000 ha. Man kan naturligtvis ha olika uppfattning om vad som är en snabb utveckling, men enligt vår åsikt är detta icke en alltför långsam utveckling. Blir det den här takten även i fortsättningen, finns det ingen anledning att påskynda det hela. Man kan säga att de här möjligheterna har gällt sedan 1974. Under de första fyra åren hände det alltså inte särskilt mycket. Det är under de senaste två åren som det har börjat hända saker och ting, men det finns enligt vår åsikt inte anledning att påskynda utvecklingen. Med det anförda ber jag, herr talman, att på samtliga punkter få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan.

Herr talman! Några korta reflexioner med anledning av Lennart Brunanders anförande. Beträffande slybekämpningen sade han att få undantag gäller. Visst gör det det. Detta har jag själv framhållit. Men det är ju likadant med alla lagar. Även när det gäller skötsellagen om jordbruksmark, en ganska ny lag, vill jag påstå att få undantag gäller. Likadant är det med vår skärpta skogsvårdslag som behöver tas till endast i undantagsfall. Många skogsägare sköter ju sin skog. Och på samma sätt är det i det här fallet. En klar majoritet av markägarna ställer utan protester sin mark till förfogande för åtgärder av denna typ. Om dem talar varken Lennart Brunander eller jag. Det gäller bara den minoritet som, jag vill påstå genom vrånghet, äventyrar en ambitiös naturvårdsplan. Det är likadant med alla lagar vi har talat om här — de är till för att tillämpas endast i de fall där det finns minoriteter som inte rättar sig efter vedertagna normer. Lennart Brunander säger: Nya lagar löser inga problem, utan det här skall lösas i bästa samförstånd. — Skall vi konsekvent resonera så, hade vi inte behövt någon skötsellag och inte behövt skärpa skogsvårdslagen. Det är ju så med all lagstiftning, att den behövs därför att det finns vissa som inte handlar som majoriteten. Jag vill säga några ord om våtmarkerna. Utöver de skäl som jag redan har nämnt finns det, som jag ser det, en rad ytterligare skäl som gör att vi måste arbeta för att ganska snabbt få ett förstärkt skydd. Vi måste redan nu bestämma oss för vilka våtmarker som skall bestå och vilka som skall beskogas. Vi är ju ense om att en del av våra våtmarker måste beskogasmed tanke på den råvarubrist vi har och väntas få för framtiden. Anspråk på sådan här mark kan också uppstå i fråga om s.k. energiskog, som alltså i vissa fall kan utgöra ett hot mot våtmarker. Därför är det mycket angeläget — och det har vi framhållit i vår stora miljömotion — att så snabbt som möjligt få ett förstärkt skydd på denna punkt. Vi får vittnesbörd utifrån landet om att många värnar om våtmarkerna. De säger: Nu måste riksdagen fatta ett beslut, så att vi vet vilka våtmarker vi skall bevara som våtmarker för framtiden och vilka vi kan ta i anspråk för annat ändamål.

Herr talman! Gunnar Olsson säger att uttalandet att nya lagar inte löser några problem också måste gälla många andra områden. Men jag sade inte att nya lagar inte löser problem. Visst kan man i vissa sammanhang lösa problem med lagstiftning, men man kan inte göra det generellt. Och jag anser Nr 34 att det här är ett sådant problem som inte kan lösas med lagstiftning. Onsdagen den Visst är det många som är vrånga och inte vill att åtgärder skall vidtas. Det 26 november 1980 är naturligtvis ett problem. Det är vi överens om, och det måste vi försöka komma till rätta med. Men när det gäller åtgärder av det här slaget — Naturvård bekämpning av sly — är det av betydelse vilken varaktighet åtgärderna har. Skall vi bedriva vår landskapsvård genom att hålla på och röja buskar måste vi göra det väldigt ofta, och det kan inte i alla lägen anses absolut riktigt att göra det. Vad jag vill komma till — vilket jag också framhöll i mitt huvudanförande — är att det är av vikt att komma överens med dem som äger marken, om de nu är jordbrukare eller skogsbrukare eller något annat, om att man skall lösa problem så att åtgärderna får varaktighet, dvs. så att buskar och sly kan hållas efter också efter röjningstillfället. Jag tycker det är skillnad mellan sådana överenskommelser och lagstiftning när det gäller skogsskötsel. De åtgärder man vidtar på den punkten har nämligen betydligt bättre varaktighet och betydligt större vikt ur samhällssynpunkt. Röjer vi ett år måste vi återkomma och röja igen efter ett ganska litet antal år — beroende på hur bra markerna är. Det är viktigt att kunna vidta dessa åtgärder i samförstånd med dem som brukar marken — då kan det som görs få ett bestående värde. När det gäller våtmarkerna har jag ingenting att tillägga utöver vad jag sade tidigare, utan vi får se vad det som nu är på gång får för effekter. Det finns ingen anledning att just nu gå in med ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag skall inte orda så mycket mer om detta, men oavsett om vi tillhör den fasta befolkningen på landsbygden eller om vi färdas genom ett landskap som turister, är vi alla glada åt om vi möter ett öppet och leende landskap. Och så länge vi inte vill ha in kemiska bekämpningsmedel för att komma till rätta med förbuskningsproblemet — och det vill ingen av oss ha i bebyggda områden — har vi bara att ta till den manuella hanteringen. Det är riktigt att man får komma igen med röjningen, oftast med fyra till fem års intervaller, men det får vi vara beredda att ta på oss ett samhälleligt ansvar för, om vi vill behålla det öppna landskapet. Där tycker jag att alla bör solidariskt ställa upp. Är det så att man från samhällets sida bekostar röjningen och skogsvårdsstyrelsen utför arbetet genom sitt manskap, varför skall man då inte få fullfölja en sådan plan utan att någon enstaka markägare sätter sig på tvären och förbjuder detta? Då har vi inte det öppna leende landskapet. Landskapsvården måste ske enligt den plan som uppgjorts, och det innebär att alla måste solidariskt ställa upp. Det är det vi kräver, och när vi märker att man inte gör det, vill vi ha en lag som man kan sätta in mot den här minoriteten, precis på samma sätt som anges i skötsellagen och i skogsvårdslagen.
Herr talman! När det gäller användning av kemiska bekämpningsmedel 26 november 1980 för att hjälpa upp naturvården kan vi väl vara överens om att det inte är någon lösning av detta problem, eftersom det inte blir något särskilt vackert landskap efter användningen av sådana medel. Jag skulle bara vilja säga att den bästa förutsättningen för att få det öppna och fina landskap som Gunnar Olsson talar om är att det finns möjligheter att bedriva jordbruk i alla dessa bygder. Det är såvitt jag begriper också den enda förutsättningen för att det här skall kunna fungera.

Herr talman! Socialdemokraterna har i jordbruksutskottets betänkande nr 5 även reserverat sig till förmån för dels ett större hänsynstagande till naturvårdens intressen i jordbruk, dels åtgärder som kan främja ett ökat utnyttjande av institutet naturvårdsområde i naturvårdslagen. Den första frågan har tagits upp i en motion från oss socialdemokrater på Skaraborgsbänken. Det är ingen tillfällighet att just vi som kommer från ett jordbrukslän har tagit upp frågan om naturvårdens berättigade intressen i jordbruk. Vi ser på nära håll hur jordbruket, på det sätt som det numera bedrivs, allt oftare hamnar i konflikter med naturoch miljöintressen. Genom användningen av handelsgödsel kan vattentäkter förorenas, och det kan även bidra till en ökad igenväxning av sjöar och vattendrag. De kemiska bekämpningsmedlens möjliga effekter på människor inger oro. Ur snävt jordbruksperspektiv ses åkerholmar, diken och odlingsrösen ofta som brukningshinder och undanröjs därför, men i andra fall kan de uppfattas som värdefulla inslag i landskapsbilden och utgör kanske ur ekologisk synpunkt en värdefull motvikt till den ensidiga växtodlingen. Ädellövskog i hagmark är ett annat exempel på naturvårdshänsyn som man borde klara ut i jordbrukslagstiftningen. Som vi framhållit i vår motion och som understryks i den socialdemokratiska reservationen nr 2 måste enligt vår mening för jordbruket, liksom för alla andra näringar, gälla att verksamheten skall bedrivas med utgångspunkt från den ekologiska grundsynen. Ur många handlingar kan utläsas att vi så långt tycks vara överens. Men det är i fråga om förklaringen till vad den här ekologiska grundsynen innebär och hur det hela skall hanteras i praktiken som meningar skiljer sig. Det finns enligt min mening också klara orsaker till det. Men det är mot den bakgrunden som vi föreslår att riksdagen uttalar sig för att allmänna hänsynsregler införs i jordbrukets lagstiftning som ett komplement till naturvårdslagen, och på samma sätt som skett i skogsvårdslagen. I utskottsbetänkandet hänvisas till en rapport som utarbetats inom bostadsdepartementet, Hushållning med mark och vatten 2. I rapporten ges —- utöver vad jag tidigare nämnt — en rad exempel på hänsyn till naturvårdens intressen som borde kunna tas i jordbruket. Vidare sägs — och det är kanske det allvarliga mementot för oss här — att det finns tecken som tyder på att jordbruksmarkens förmåga och lämplighet för livsmedelsproduktion är på väg att försämras som en följd av bl.a. tillförsel. Nr 34 av tungmetaller, användning av tunga jordbruksmaskiner, ensidig stråsäds Onsdagen den odling och bruk av kemiska bekämpningsmedel. Den viktigaste naturvårds 26 november 1980 hänsynen är alltså hänsynen till naturresursen själv: marken. Jag återkommer litet grand till jämförelsen med skogen och skogsbruket, där vi i skogsvårdslagen har inskrivit naturvårdshänsyn. Skogsvårdslagens 18 lyder på följande sätt: ”Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och full virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.” I motsvarande portalparagraf 3 i lagen om skötsel av jordbruksmark finns inget stadgande om naturvårdshänsyn.

Här får skogsägarna klara besked om vad myndigheten konkret menar med naturvårdshänsyn. Det är precis så vi socialdemokrater menar, att det bör gå till även när det gäller jordbruket. Vi frågar oss: Varför skall jordbruket slippa ifrån att anpassa sig till rimliga miljökrav? Skogsbruket har liksom industrin ålagts restriktioner med hänsyn till den yttre miljön, och jag har väldigt svårt att förstå varför jordbruket skall undantas från samma krav på hänsyn. Härvidlag — och kanske i första hand vid en jämförelse med skogen — har de borgerliga partierna inte lyckats förklara sig. Det finns naturligtvis orsaker även till det. Det finns representanter för de borgerliga partierna i utskottet som exempelvis sätter likhetstecken mellan jordbruk och naturvård. Då frågar man sig var den ekologiska grundsyn finns som man på vissa håll har talat så mycket om. Skillnaden ligger i att ni inte vill gå in i en konkret diskussion om vad naturvårdshänsyn i jordbruket är för någonting. Det är ju til syvende og sidst en avvägning mellan jordbrukets i och för sig berättigade ekonomiska intressen och de allmänna intressena, i det här fallet miljöintressena. Men det finns ändå en försiktighet hos de borgerliga partierna i den här frågan. Jag noterade att Lennart Brunander gjorde en, tycker jag, väldigt klok reservation för framtiden när han sade att han inte ville utesluta att vi i framtiden kanske måste gå in med lagstiftning på detta område. Jag tror att detta var det klokaste som Lennart Brunander sade i frågan. I reservation 4 upprepar vi på den socialdemokratiska sidan vårt krav från förra riksmötet, att åtgärder skall vidtas som kan främja ett ökat utnyttjande av institutet naturvårdsområde i naturvårdslagen. Jag skall bara helt kort redovisa — eller rättare sagt upprepa — vår tidigare ståndpunkt i den här frågan. Jag vill också peka på de skillnader i synsättet som finns. Skillnaderna baserar sig på hur man skall hantera frågan om ersättning till markägarna. I detta avseende finns som sagt många historiska exempel på att man från de 13 borgerliga partierna, bl.a. från centerpartiet, har haft bekymmer när det gäller de allmänna, rimliga naturvårdshänsynen — man skall alltid betala med pengar och man skall å andra sidan alltid lämna ersättning. I vår partimotion föreslår vi att det i 7 § naturvårdslagen — den del som gäller avsättande av naturreservat — klart skall uttalas att område inte får avsättas som naturreservat om syftet med åtgärden i allt väsentligt kan tillgodoses genom att området i stället förklaras som naturvårdsområde. Den av oss föreslagna ändringen skulle i ökad utsträckning kunna bli ett stöd för länsstyrelsen vid valet av naturvårdsområde som lämplig skyddsform. Det är en viktig bakgrund. En skillnad mellan naturvårdsområde och naturreservat är naturvårdslagens ersättningsbestämmelse. Ersättning för det intrång som markägare och motsvarande utsätts för utgår enligt naturvårdslagens föreskrifter numera praktiskt taget bara vid naturreservatsförordnandet. För naturvårdsområde får inte så omfattande föreskrifter meddelas att ersättningssituation uppstår. Inte minst mot bakgrund av statens dåliga finanser är det viktigt, tycker vi från den socialdemokratiska sidan, att markområden kan säkerställas för rekreation och friluftsliv utan att ersättning utbetalas. Även av det skälet tycker vi att det borde finnas ett intresse från den borgerliga utskottsmajoriteten för våra förslag. Men så är inte fallet. Den borgerliga utskottsmajoriteten har nu, liksom man gjort tidigare år, röstat ned våra förslag i det här avseendet. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna nr 2 och 4 vid jordbruksutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Jag skall bara bemöta litet grand av vad Jan Fransson sade. Han började med att säga att det borde vara naturligt att naturvårdens intresse också skulle tillgodoses inom jordbruket och i den lagstiftning som gäller. Jag skall bara läsa upp litet grand av det som sägs i betänkandet angående skötsellagen: ”Föredragande statsrådet underströk därvid att det numera inte råder minsta tvivel om att ett hänsynstagande till naturvårds-, kulturminnesvårdsoch de övriga miljövårdsintressena måste ingå som ett nödvändigt led i all verksamhet som avser utnyttjande av naturresurser. Detta gällde, anförde föredraganden, självfallet även i fråga om ingrepp inom jordbruksområden liksom inom andra områden som påtagligt fått sin prägel av människans åtgärder.” Det är helt tydligt att naturen och miljön påverkas av jordbruksdriften. All jordbruksdrift, all verksamhet i naturen påverkar ju denna. Jan Fransson säger att diken, stenar, åkerholmar och annat inte skall röras, därför att vi måste ha dem att titta på. Det är klart att det i vissa sammanhang kan vara trevligt att ha dem kvar, men det är inte möjligt i alla sammanhang. Riksdagen och även andra instanser i samhället har nämligen beslutat om förutsättningarna för jordbruksdriften. Vi ställer krav på att jordbruket skall vara rationellt och effektivt. De människor som lever på jordbruket skall ha möjlighet att göra det. Även Jan Fransson sade i sitt anförande att också de kraven måste tillgodoses. Det är väldigt viktigt att framhålla, därför att utgångspunkten för hela det här resonemanget är ju att det måste ligga i botten. Vissa saker måste alltså göras. Jag tror att vi kan vara överens på den punkten. Att behålla en del åkerholmar är kanske möjligt. De kommer i varje fall att behållas i många jordbruksområden där de ingår som en naturlig del. Sedan var det detta med att vi försämrar förutsättningarna för jordbruket genom tungmetaller, genom bekämpningsmedel och genom handelsgödsel. Också på det här området finns det bestämda förutsättningar för jordbruket, men när det gäller tungmetaller kommer största delen från andra näringar, och då måste man begränsa även tillförseln av tungmetaller den vägen. När det gäller naturvårdsområdena är det fel att säga att vi från majoritetens sida inte är intresserade av den möjlighet som anvisats, eftersom utvecklingen ändå har varit ganska kraftig under de senaste åren. Jag tycker att det ganska klart visar att det finns ett intresse för detta, där det är lämpligt att ha det.

Herr talman! Min konkreta fråga till de borgerliga utskottsledamöterna är: Vad är det för skillnad mellan att hantera naturvårdshänsyn i jordbruk och i skogsbruk? Det är detta frågan gäller, och det är detta vår motion och vår reservation i det ena fallet handlar om. Då citerar Lennart Brunander vad departementschefen sagt i propositionen om skötsel av jordbruksmark. Men varför kunde man inte lösa det lika enkelt när det gällde skogsvårdslagen? I förordet till anvisningarna som man har utarbetat, beroende på att man i portalparagrafen satte in detta med naturvårdshänsyn, sägs det, Lennart Brunander, så här: ”Skogsbruket skall bedrivas med beaktande av skogens betydelse för växter och djur, för vattenbalans och lokalklimat samt för friluftsliv och rekreation. Hänsyn skall tas till kulturmiljö och landskapsbild. Om oprövade brukningsmetoder aktualiseras bör miljöeffekterna av dem klarläggas innan de tas i praktiskt bruk.” Sedan följer flera sidor med konkret angivande av vad man menar i det här fallet. Varför vill ni inte vara med om detta? Har ni en principiellt annan inställning, att naturvårdshänsynen inte skall in i den lagstiftning där de hör hemma? Jagärlitet förvånad över att man har det här synsättet, för det är ändå så att det extrema åkerlandskapet innebär en betydligt större omvandling av naturen än skogsbruket. Även ett ganska extremt skogsbruk är förhållandevis naturanpassat, medan jordbruket ju i stort sett omvandlar landskapet. Ett annat viktigt skäl till vårt ställningstagande — jag upprepar det — är att vi tycker att man konkret skall skapa klarhet hos jordbrukarna om vad vi politiker och beslutsfattare menar, när vi allmänt talar om naturvårdshänsyn. Jordbrukarna har rätt att kräva besked om under vilka förutsättningar de skall bedriva sin näring. Och ytterligare ett skäl är att det skall finnas en fast grund för de myndigheter — länsstyrelser och lantbruksnämnder — som skall hantera frågorna i praktiken.
Herr talman! Jan Fransson sade att det är viktigt att lantbruksnämnder och länsstyrelser får en fast grund att jobba utifrån, och därför skall man ha den här lagstiftningen. Jag kunde naturligtvis, när jag läste ur propositionen, ha läst litet mer och hänvisat till uttalandet om att lantbruksnämnden och länsstyrelsen borde kunna effektuera de här frågorna och samarbeta på ett bättre sätt. Lantbruksstyrelsen, riksantikvarieämbetet och naturvårdsverket har nu också tillsatt en beredning för att ta fram förslag om hur ett sådant här samarbete skulle gå till. Och det är ju med utgångspunkt från detta som bostadsdepartementet — för att nu återkomma till den saken — har fört sitt resonemang. Det är också i detta sammanhang resonemanget skall föras, och vi anser att i avvaktan på vad man kommer fram till behöver det inte införas någon ny lagstiftning här. Jordbruket lyder helt naturligt under naturvårdslagen. Detta med att jordbruket gör ett större intrång i naturen än vad skogsbruket gör — det kan ju vara en anledning till att man i lagen om skogsskötsel har preciserat mera i detta avseende. Det är ju mera av naturenlig verksamhet som man där bedriver.
Herr talman! Jag vill gärna säga att detta är en fråga som skall återkomma här i riksdagen. Jag tror att en av huvudfrågorna inom miljöområdet blir: Hur skall vi klara miljökonflikten när det gäller ett jordbruk som bl.a. använder alltmer av bekämpningsmedel och som i sitt brukningssätt har lämnat de ”naturmetoder” som användes förr? Till Lennart Brunander vill jag också säga att jag för min del håller med om att vi självfallet vet alldeles för litet om dessa frågor. Vi bör öka våra kunskaper. Men vi vet tillräckligt mycket för att starta det här jobbet. Och i det sammanhanget är jämförelsen med hur vi har hanterat naturvårdshänsynen inom skogsbruket intressant. Det handlar då inte om så ytliga saker som förbuskning av landskapet. Det handlar om den totala balansen i naturen. Jag förstår att man på den borgerliga sidan har bekymmer vid den här avvägningen, eftersom man sitter ganska fast i jordbrukets ekonomiska intressen. Så har det varit förr. Jag vill erinra om att centern gick emot strandlagen i början av 1950-talet. Det var ett nytt och betänkligt ingrepp i den privata äganderätten, sade man. I början av 1970-talet, när ersättningen för vägrad grustäkt togs bort så röstade centern emot detta. Jag har förståelse för dessa bekymmer med avvägningen mellan jordbrukets ekonomiska intressen och de allmänna miljöhänsynen. Men vi har nu ändå startat en diskussion kring dessa frågor, och jag hoppas den diskussionen inte skall föras utifrån alltför snäva synpunkter i fortsättning Nr 34 en.

Herr talman!

Utskottets uttalande tar sikte endast på den situation som föreligger när naturreservat skall bildas eller vid ordnande av stängselgenombrott eller dikesövergång. Emellertid kan självfallet olägenheter och skada uppkomma för markägaren även i andra fall. Det kan t.ex. vara fråga om inrättande av naturvårdsområde. Visserligen får bestämmelser för ett naturvårdsområde inte innebära att ”pågående markanvändning avsevärt försvåras”, men uppenbart är att markägaren, alternativt brukaren, och myndigheterna kan ha olika uppfattning i den här frågan. I själva verket är det oundvikligt att denna situation ofta kommer att föreligga.

Det är mot denna bakgrund otillfredsställande att en brukare eller ägare, som menar sig ha lidit skada av ett naturvårdsområdesförordnande, inte kan få hänskjuta saken till en opartisk domstols bedömning, medan detta ju kan ske i naturreservatsfallet. Det måste upplevas som kränkande för rättskänslan. Det är dessutom olämpligt med hänsyn till att de administrativa myndigheterna genom den administrativa prövningen på sikt kan urholka den rätt till ersättning som lagstiftaren har åsyftat enligt naturvårdslagen.

Man måste se allvarligt på att regeringen och länsstyrelsen i naturvårdsområdesfallet ges möjlighet att förändra och urholka innehållet i av riksdagen stiftad lag. Detta är konstitutionellt icke acceptabelt. Likartade olägenheter som i fallet naturvårdsområde föreligger vid förordnande om samråd enligt 20 § naturvårdslagen. Även här kan det mellan den skadelidande och myndigheten föreligga olika meningar om 17 skadan, och även här föreligger ett naturligt intresse hos myndigheten att utvidga området för ersättningsfria restriktioner.

”Enligt förslaget läggs i länsstyrelsens hand att avgöra huruvida föreskrifter för naturvårdsområde är så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att mark tas i anspråk.

Herr talman! Jag avser att återkomma i denna fråga vid senare tidpunkt och har därför nu inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Till detta utskottsbetänkande har socialdemokraterna fogat fyra reservationer. Jag vill med några ord i all korthet beröra dem. Den första reservationen handlar om slyröjning och innehåller närmast en förundran från socialdemokraterna över att jordbruksutskottet inte har velat ställa sig bakom ett socialdemokratiskt yrkande att man skall få röja sly — det handlar om s.k. siktröjning — närmast litet var som helst. Man skall enligt socialdemokraternas mening få göra sådan röjning utan att ta hänsyn till markägaren, om han har en annan mening om saken. Jag har fäst mig vid att Gunnar Olsson i dag liksom för ett år sedan använde uttrycket vrånga markägare. Jag tycker det är ett underligt sätt att uttrycka sig. Vad som här skall ske är någonting som förutsätter markägarens medgivande. Man måste då rimligen, Gunnar Olsson, ha förutsatt att markägaren har rätt att tycka både att det är lämpligt och att det inte är lämpligt att slyröja. Man är inte vrång därför att man har meningen att det inte är lämpligt. Jag tycker snarare det tyder på en viss vrånghet hos politiker att ha den uppfattningen att markägaren inte har rätt att ge det besked han vill. Utskottet menar att markägarens rätt skall kvarstå. Därför har vi inte i år — och vi inte heller förra året — varit beredda att ställa oss bakom förslaget om sådana förändringar av naturvårdslagen att s.k. slyröjning kan göras utan markägarens medgivande. rerna hänger upp sitt yrkande på en sådan regel i den nya skogsvårdslagen, som Jan Fransson för en stund sedan redogjorde för. Det råder inga delade meningar i utskottet om att det är värdefullt med långtgående hänsyn till natur och miljö i jordbruksdriften. Men det är inte självklart att skötsellagen behöver innehålla en sådan regel. Jag vill rentav fråga Jan Fransson om han — med den syn på jordbruksdriften som han har — kan förklara hur det kan komma sig att vi har så gott om skyddsvärda miljöer. Jag tycker att svenskt jordbruk, med hänsyn till att det är så mångfasetterat, är värt en eloge för att vi har så mycket skyddsvärda miljöer. Man har verkligen tagit sitt ansvar för den genuina naturmiljön och gjort insatser. Hela Jan Franssons inlägg är ett bevis för att jordbruket har klarat det riktigt bra. Till skillnad från Jan Fransson vill jag påstå att brukningsmetoderna inom skogsbruket har undergått betydligt större förändringar. Det kan måhända motivera den hänsynsregel som finns i skogsvårdslagen. Jag tycker dock inte att parallelliteten enbart av det skälet kräver en liknande hänsynsregel beträffande jordbruket. Men skulle det visa sig att jordbruket framöver inte består det provet, då får vi väl återkomma till frågan. Att just nu driva den med en sådan intensitet som socialdemokraterna gör, finns det dock inte fog för. Det har redan sagts här — och jag vill understryka det — att jordbruksministern med anledning av den skötsellag som genomförts inte har funnit skäl att gå längre. Den tredje socialdemokratiska reservationen handlar om skyddet av våtmarker. Utskottet behandlade den frågan med anledning av ett liknande motionsyrkande för ett år sedan. Vi sade då att redan gällande regler i naturvårdslagen ger möjlighet att ta hänsyn till miljöintressen i samband med markavvattningsföretag inom skogsbruket. En förbättring av dessa möjligheter har dessutom skett under året. Regeringen har nämligen genom en ändring av naturvårdsförordningen från den 1 januari i år infört anmälningsplikt beträffande våtmarksavdikning, en åtgärd som syftar till att förbättra virkesproduktionen. Regeln innebär att den som avser att göra en sådan utdikning senast två månader i förväg skall anmäla sitt företag till skogsvårdsstyrelsen i länet. Härutöver har som redan nämnts ett arbete med en ny vattenlag kommit i gång. Med anledning av detta har utskottet inte funnit något skäl till ett annat ställningstagande än det man hade för ett år sedan med anledning av en likartad motion. Den fjärde reservationen från socialdemokraterna är också bekant. Man talar om angelägenheten av att vissa naturvårdsmiljöer skall kunna bevaras, och om den saken råder enighet i utskottet. Det förtjänar ändå att nämnas att antalet naturvårdsområden från den 1 juli förra året har ökat från 9 till 16. Det är en påtaglig ökning såväl med avseende på areal som antal. Den sammanlagda arealen har alltså under ett år ökat från 9 000 till ca 15 000 ha.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

Herr talman! Vi har tidigare haft, som jag tycker, en saklig debatt med utskottets företrädare Lennart Brunander i dessa frågor. Arne Andersson i Ljung har en viss förmåga att debattera på ett annat sätt. Det är ju allmänt bekant att man från moderat håll inte vill ha några föreskrifter för de privata markägarna. Det bästa är, som Arne Andersson vid ett tidigare tillfälle har uttryckt sig, om bönderna var och en sköter sin torva. Och visst är det bra. Men jag vill fråga Arne Andersson vilken fara det då kan ligga i att det finns föreskrifter som kan tillämpas i de fall den enskilde inte sköter sin torva. Vi har nämligen exempel på det. Vi stiftar ibland lagar — det är vi tvungna att göra — som riktar sig även mot företrädare för skogsoch jordbruket. Efter en tid upptäcker vi att lagarna inte är tillräckligt skarpa, utan det händer, som Arne Andersson vet, att vi med jämna mellanrum tvingas skärpa dem på grund av att minoriteter av dem lagarna berör inte finner sig i dessa. Vad ligger det alltså, Arne Andersson, för fara i föreskrifter, vilkas tillämpning blir aktuell mot de — som vi är överens om — få som inte sköter sin egen torva? De övriga markägarnas sätt att sköta skogen, jordbruksmarken och det som den här frågan avser behöver vi inte lägga oss i.
Herr talman! Gunnar Olsson formulerade det så att det här är fråga om minoriteter som inte finner sig i de lagar som finns. Det är inte det det gäller, Gunnar Olsson, utan det är här fråga om enskilda fall där det inte finns någon lagstiftning men där Gunnar Olsson vill vidga den. Vi tycker inte att problemet är av den karaktären att lagstiftningen behöver ändras. Här är det inte fråga om att ställa sig bakom sådana som inte vill rätta sig efter lagen. Vore det så, Gunnar Olsson, att lagen är tillämplig på de markägare som här omtalas gäller det bara att tillämpa den, och det finns medel för detta. Nej, det är faktiskt så som jag litet slarvigt uttryckte det, Gunnar Olsson, att ni är besvikna över att man inte kan röja upp en siktyta ungefär var man tycker. En sådan ordning är obekväm, och vi kommer inte att ställa oss bakom det förslag som framlagts. Ni får stånga på, men det kommer inte att bli bättre. Man bör inte springa ut och siktröja var andan faller på, även om man ur egen egoistisk synpunkt tycker att det vore trevligt. Så enkelt är det.
Herr talman! Nej, det är inte vi som stångar på, utan det är moderaterna som till varje pris vill slå vakt om den här minoriteten. Lennart Brunander var mycket mer nyanserad. I egenskap av utskottets talesman antydde han att det på sikt kan bli nödvändigt med lagstiftning på detta område, men Arne Andersson motsätter sig varje tanke på det. Det är skillnaden mellan centerns och moderaternas syn på detta.
Herr talman! Jag tillstår att det måste vara trevligare att få sin motion avstyrkt med en sådan vänlighet som Lennart Brunander förmentes ha. Resultatet blir ändå detsamma, Gunnar Olsson, så jag kan gott säga att jag inte har någonting emot att er motion avstyrks på det trevliga sätt som Lennart Brunander formulerade det på. Resultatet blir precis detsamma. Vi har inga olika meningar på den punkten.

Herr talman! På s. 18 i jordbruksutskottets betänkande som nu är till behandling tar utskottet upp till behandling en socialdemokratisk motion om hänsynstagande till naturvårdens intressen vid jordbruk. När jag här har hört Jan Fransson tala om det uttalade behovet av sådana regler kan jag inte underlåta att tänka tillbaka på de resultat socialdemokratisk jordbrukspolitik avsatte i min hembygd — södra Östergötlands skogsbygd — på 1950 och 1960-talen. Under dessa decennier lades flera jordbruk ner, och åkermarken besåddes med skog. Jag anser för min del att för en god naturvård behövs människor som tar sin försörjning ur den natur som skall vårdas. Det är inte så som socialdemokraterna tycks tro att man kan naturvårda med bara administrativa åtgärder. Från min omedelbara släktnärhet vill jag berätta följande. I mitten på 1950-talet arrenderade ett nygift par en bolagsägd gård. Stenrösen flyttades. Snipiga åkrar rätades ut. Betesmarker röjdes. Som jag ser det gjordes det en god naturvård. Det är nämligen så att sädesfält i sol och vind och blanka plogbillar i höstsolen också är ett naturvärde och kulturvärde. Samtidigt försörjdes en familj. Barn — med naturvård i blodet så att säga — växte upp. Förbättringarna gjordes med statsbidrag via lantbruksnämnden. Samtidigt som man försörjde sig gjorde man ett gott arbete på den här sidan. När femårsperioden var slut förlängdes inte arrendet. På de röjda åkrarna skulle nu skog planteras — allt enligt intentioner som kom från de politiska makthavarna. För skogsplanteringen utgick förmodligen också statsbidrag. Makarna lyckades köpa en fastighet i närheten av det förbjudna arrendet. De ville nämligen fortsätta bruka och vårda jorden. Utan hänsynsregler men med ansvar gjorde de det. De har gjort det bra. Trots att de har blivit hänsynslöst behandlade skall de hänsynsfullt bruka sin jord och vara naturvårdare även fortsättningsvis. Den här bolagsgården blev nu till salu för ett år sedan i samband med att de stora skogsbolagen försålde fastigheter till lantbruksstyrelsen. Makarna fick tillfälle att köpa denna gård, eftersom den låg så nära. Till ägarna av den statsbidragsplanterade skogen, som nu växt tjugotalet år på den statsbidragsröjda åkermarken, skall det kanske snart utgå statligt klenvirkesstöd för gallring. Jag skall inte motsätta mig det, men detta är en bild av hur socialdemokratisk politik har gått ett varv. Nog prövar vi enligt min mening tålmodigheten hos medborgare som troget brukat och vårdat jord och skog, om vi nu skall pressa på dem hänsynsregler utöver vad naturvårdslagen och den endast tvååriga jordhävdslagen kräver. Låt oss avvakta vilket resultat rapporten till bostadsdepartementet om naturvårdshänsyn i jordbruket kan få. Det pågår också en utredning om kemiska medel i jordoch skogsbruket. Även den kommer alldeles säkert att sätta spår i lagstiftningen för jordbruksdriften. Det är också möjligt, vilket har sagts tidigare, att man i en framtid kan påvisa behov av särskilda regler. Jag ville med detta anförande understryka att den generation jordbrukare som var föremål för den socialdemokratiska jordbrukspolitiken på 1950 och 1960-talen har en känsla för naturvård, i väl så hög grad som de politiker som har ansvaret för vad som initierades beträffande jordbruksoch skogspolitiken för ett par decennier sedan. Herr talman! Jag vill yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Det är en något märklig utgångspunkt som Börje Stensson väljer för ett sakligt inlägg i denna fråga. Han börjar tala om socialdemokratisk jordbrukspolitik och ge exempel på hur landskapet förbuskats osv. Men det är inte detta debatten handlar om, Börje Stensson. Även om jag tidigare i denna diskussion förstått att man från de borgerliga partierna anlägger ett alldeles för snävt synsätt på miljöhänsynen vid jordbruksverksamhet. Vi skall ha en ekologisk grundsyn i jordbruket. Då kan man inte begränsa sig till att tala om hur buskarna växte på 1950 och 1960-talen. Den fråga jag ställde, och som jag tycker att Börje Stensson kan svara på, löd: Varför skall man inte kunna gå in och konkret tala om vad man menar med ekologisk grundsyn och naturvårdshänsyn i jordbruket, när man har kunnat tala om för industrin och skogsbruket vilka restriktioner ur miljösynpunkt som skall råda? I behandlingen av detta ärende har jag blivit besviken på folkpartiet. Jag hade väntat mig att folkpartiet skulle ha en något öppnare inställning. Att frågan för de övriga borgerliga partierna är en akilleshäl i miljövårdsdiskussionen visste vi sedan förut.
Herr talman! Jag menar nog i alla fall att denna fråga också bör speglas mot sin historiska bakgrund. Det finns en sentens som lyder: Gräv där du står. Om man gör det från socialdemokratisk sida, är man på ett mycket grunt plogdjup nere på de grunder som vår nuvarande jordbruksoch skogspolitik vilar på. Det tycker jag inte är speciellt eftersträvansvärt. Vi behöver här en historisk bakgrund, men Jan Fransson kanske är så ung att han inte minns de saker som jag talade om. Vi är inte helt utan regler. Vi har ju lagen om skötsel av jordbruksmark, Nr 34 som vi antog för ett par år sedan. Vi förväntar oss också nya propåer via Onsdagen den bostadsdepartementet och jordbruksdepartementet. Det pågår även en 26 november 1980 utredning om kemiska medel i jordoch skogsbruket. Alldeles klart kommer dessa utredningar att sätta spår i lagstiftningen. Och i en framtid, när de — Naturvård människor är borta som tillhörde den jordbrukargeneration som var föremål för socialdemokraternas skogsoch jordbrukspolitik, är det mycket möjligt att vi behöver allmänna hänsynsregler. Det skall jag inte säga emot. Men det finns fortfarande inom jordoch skogsbruket människor som på ett bra sätt tar till vara naturvårdsoch kulturminnesvårdsintressena.
Herr talman! Jag sade tidigare att jag tror det här kan bli början på en rätt intressant diskussion, som inte avslutas genom att riksdagen tar ställning till det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Vi är nu inne i en mer konkret diskussion, på ett område som har varit litet av en akilleshäl för de borgerliga partierna. Jag trodde inte att folkpartisterna så lätt hoppade in i den diskussionen med så snäva utgångspunkter redan från början. Menar Börje Stensson verkligen att jordbruket ur ekologisk synpunkt tidigare bedrevs på ett mindre lämpligt sätt än vad som nu sker? Det faktum att det kanske fanns fler buskar under 1960-talet hänger förmodligen ihop med att vi hade mindre betning då. Men min fråga är: Bedrev man under 1950-talet jordbruk med mindre hänsyn till ekologi osv. än vad man gjort under 1970-talet? Jag trodde för min del att den alltmer ökade användningen av handelsgödsel, kemiska medel osv. är ett av de verkliga hoten mot jordbruket och det som ur ekologisk synpunkt är det allvarliga i sammanhanget.
Herr talman! Givetvis har vi nu en annan utformning av jordbruksdriften än tidigare, med moderna, tyngre och effektivare redskap. Det har också framdrivits bl.a. av de anspråk på rationalisering som har ställts från de politiska makthavarna. Men det har också hänt sådant som att vi har fått en tillsyn från lantbruksnämnderna och länsstyrelsen och en ny lag om skötsel av jordbruksmark. Det har alltså jämsides med den moderna driften också kommit hänsynsregler, så vi är inte helt utlämnade. Som jag sade förut kommer det också nya regler. Jag avvaktar särskilt, med en viss förväntan, utredningen om kemiska medel i jordoch skogsbruk och den lagstiftning som måste följa därefter. Det behövs säkerligen regler i framtiden, men just nu kan vi avvakta de utredningar som är på gång.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att lägga mig i den här debatten, men jag 26 november 1980 måste erkänna att adrenalinet stiger när jag hör Börje Stensson, och jag blir frestad att bestiga talarstolen. Han talar om historia och säger att Jan Fransson kanske är för ung för att minnas den. Men Börje Stensson är inte för ung för att minnas den, och därför är det häpnadsväckande när han kommer med de här svepande anklagelserna mot socialdemokratisk jordbrukspolitik under 1950 och 1960-talen och talar om för Sveriges folk att det är socialdemokraterna som har beskogat nedlagd jordbruksmark i det här landet. Gå tillbaka i riksdagens protokoll och undersök när folkpartiet reserverade sig mot det årliga anslag som i många år har förekommit i statsbudgeten, där vi har anslagit pengar för att plantera igen nedlagd jordbruksmark! Jag gratulerar Börje Stensson om han hittar en enda folkpartistisk reservation mot det anslaget. Det har beviljats år efter år sedan den borgerliga regeringen tillträdde 1976, och det är först nu, i sparpropositionen, som man talar om att ta bort det. Det har rått en fullständig enighet om detta, bortsett från att några spridda ledamöter några gånger har väckt motioner till riksdagen om att anslaget skall tas bort. Inom jordbruksutskottet och riksdagen har man hela tiden varit överens om att anslaget skall finnas. Det skulle därför vara klädsamt för Börje Stensson om han gick upp i talarstolen och tog tillbaka dessa beskyllningar. Det var också en annan sak som framfördes i debatten som jag inte tycker bör få stå oemotsagd. De borgerliga talesmännen har här gång på gång upprepat att jordbruket är den bästa miljövårdaren i det här landet. Om ni hade sagt att jordbruket är en god landskapsvårdare, skulle jag reservationslöst ha hållit med er. Jag ber att få påpeka att de forskningsrön som har kommit fram — läs det näst sista numret av tidningen Land bl.a. — understryker att jordbrukets brukningsmetoder i dag utgör en stor miljöfara. De är tyvärr en av de större miljöfarorna vi har i landet, och därför tycker jag att man bör nyansera debatten. Men är det fråga om landskapsvård, så blir som sagt synsättet ett helt annat. Sedan skulle jag vilja anknyta till det Arne Andersson sade om naturvårdsområdena. Det är klart att man kan försöka att med siffror belysa en häpnadsväckande utveckling, men inte imponerar det särskilt mycket på mig. Institutet har funnits sedan 1975. Nu säger Arne Andersson att antalet naturvårdsområden har ökat från 9 till 16 under det senaste året. Men 16 naturvårdsområden sedan 1975 finner jag inte särskilt imponerande. Att arealen har ökat från 9000 till 15000 hektar är heller inte särskilt avskräckande, om man betänker att vi har 23 miljoner hektar skogsmark, 3 miljoner hektar jordbruksmark och sammantaget lika mycket övrig mark.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
Herr talman! Den irritation Sven Lindberg vill redovisa här kan tyda på att jag trampade på någon öm tå. Det är nämligen så att den jordbrukspolitik som lades fast på 1950 och 1960-talen också måste få sina konsekvenser. Om man bestämt sig för att lägga ner vissa mindre jordbruk, så fanns det givetvis anledning att stödja tanken att denna jordbruksmark skulle användas på något annat sätt, och då fann man att skogsplantering kanske var det allra bästa. Denna skogsplantering var alltså en konskvens av den jordbruksoch åkerbrukspolitik som fördes. I min hembygd föranstaltades, som jag nämnde, om en utredning av länsstyrelsen. Det finns åtskilliga småbruk i den södra delen av Östergötlands län, och om man skulle ha genomfört de storjordbruk man då ville ha för att få bärighet, som man sade, hade vi — enligt denna utredning som gjordes någon gång på 1950 och 1960-talen — inte haft mer än tre jordbruk kvar. Jag vet inte om det var någon annan än den då sittande regeringen som via sina ämbetsverk — lantbruksnämnd och andra — föranstaltade om sådana utredningar och som i sin jordbrukspolitik, med hänsyn till att man ville minska konsumenternas kostnader för matvaror och annat, ville driva fram detta. Jag menar alltså att det finns en historia bakom det mesta.
Herr talman! Mina tår är inte särskilt ömma, men jag tycker att man bör hålla sig till sanningen när man diskuterar det här problemet. Jag skulle vilja rekommendera Börje Stensson att i fortsättningen gå tillbaka och läsa riksdagens protokoll och försöka bli på det klara med vilka större avvikelser som kännetecknat folkpartiets jordbrukspolitik under de senaste 30 åren. Sedan Börje Stensson läst reservationerna i det sammanhanget skulle det vara mycket intressant att höra en redovisning. Skiljaktigheterna mellan våra partier, Börje Stensson, är mycket marginella i det här sammanhanget. Sedan skulle jag vilja fråga Börje Stensson vilka livsmedelskostnader han tror vi skulle ha i dag, om vi hade haft 1950-talets småjordbruk.

T. o. m. i den skötsellagstiftning ni åberopar har man tagit hänsyn härtill. Jag har själv varit med om utredningar beträffande grundmaterialet för skötsellagstiftningen. Det har inte gjorts några ändringar av det förslag som jordbruksministern lade fram för riksdagen. Ni hade inga motioner. Det här innebär så att säga klara direktiv om att vi fortsättningsvis kommer att lägga ned viss jordbruksmark. Det är sanningen, Börje Stensson. Försök inte att förvränga den — det är det som jag vänder mig emot.
Herr talman! Det är givetvis på det sättet. Jag kom in i riksdagen 1976, varför jag inte har lika lång erfarenhet som Sven Lindberg av vad som skrivits i riksdagens protokoll. Däremot har jag erfarenhet av det liv som finns utanför det här huset — kanske litet längre erfarenhet också än Sven Lindberg. På grundval av dessa erfarenheter gjorde jag mitt första inlägg. Jag menar nämligen att det är ganska väsentligt att vi påminner oss om sådana saker. Sven Lindberg talade om livsmedelskostnader. Hade vi inte genomfört den nedläggning av jordbruksenheter som skedde till följd av den förda jordbrukspolitiken, skulle livsmedelskostnaderna ha varit högre, menar Sven Lindberg. Jag är inte säker på att livsmedelskostnaderna skulle ha varit mycket högre. Sven Lindberg har emellertid med sitt uttalande förklarat varför man drev denna jordbrukspolitik. Han har också gett en förklaring med avseende på konsekvenserna efter nedläggandet av de här mindre jordbruksenheterna. Jag förvånas litet över talet om att vi skall förutsätta att den odlade jorden i hektar räknat skall minska i det här landet. Då och då talar vi ju om livsmedelsbristen ute i världen. Sven Lindberg gav oss nu nästan en ny vinkling av frågan. En annan gång bör vi nog ta upp detta till debatt. Här är vi, såvitt jag kan bedöma, inte överens. Vi behöver ha kvar den odlade mark som bestämts i den jordbrukspolitiska proposition som vi i stora drag var överens om 1977.
Herr talman! Jag vill slutligen säga till Börje Stensson: Det finns ingenstans i de senaste årens lagstiftning fastlagt att vi skall minska jordbruksarealen totalt sett. Däremot har vi accepterat att det finns mindre brukningsvärd jordbruksmark, som kommer att tas ur drift. När jag uttalade mig om jordbrukspolitiken i allmänhet syftade jag inte på nedlagd eller icke nedlagd jordbruksmark. Men samtliga partier ansåg denna rationalisering nödvändig, när jordbruket diskuterades på 1950 och 1960-talen. Följden blev att vissa delar av åkermarken lades ned. Det är två skilda saker. Sedan skulle jag vilja säga till Börje Stensson att jag har all respekt för uppfattningen att en lagstiftning, som riksdagen genomfört ute i bygderna, kan ha vissa effekter som är mindre bra, varför det kan finnas skäl att göra ändringar. Jag respekterar det helt och fullt. Jag upplever det själv varje dag. Men jag accepterar inte om Börje Stensson stiger upp i kammarens talarstol och säger att detta är socialdemokraternas fel, att det är en följd av den politik vi har fört — när folkpartiet har suttit med och fattat besluten.